Herr talman! Paul Jansson beskrev den ekonomiska situationen på ett så pass nyanserat sätt att det inte föranleder replik. Jag tycker att de frågorna har behandlats så mycket tidigare i dag. Och när det gäller Skaraborgsproblemen förutsätter jag att någon annan skaraborgare tar upp den handsken. Jag tror att det är spexförfattaren Hammarén som sagt att en människa som exakt vet vad som är passande har obegränsade möjligheter att säga det opassande. Jag är inte en sådan människa, men ändå kommer jag, som eventuella åhörare kommer att bli varse, att säga sådant som på sina håll upplevs som opassande. Med andra ord: jag kommer att ge mig på en helig ko, nämligen facket. För några månader sedan kom journalisten Olle Bolang ut med debattboken ”Utslagen! Den svenska modellen efter 1980 års storkonflikt”.

Att 1980 års avtalsrörelse gick snett beror icke minst på att vi politiker, med åtskilliga statsråd i spetsen, inte tagit på tillräckligt allvar vår roll som arbetsgivare. Vi har inte, som också Olle Bolang påpekar, definierat, analyserat och dragit konsekvenserna av denna roll. Professor Nils Elvander kom med ett gott råd i en debattartikel i Dagens Nyheter den 31 maj 1980, som vi också borde lyssna till: ”Det finns alltså all anledning att ta lärdom av andra länders erfarenheter, närmast då de nordiska grannländernas. Kanske vi kan ha något att lära av länder som i övrigt är så lika Sverige, även om staten där spelar en aktiv roll i konfliktlösningar som ter sig främmande för svensk tradition.” Vi kan också instämma med Nils Elvander när han säger att vi naturligtvis bör hålla fast vid grunddragen i den svenska modellen — parternas frihet under ansvar. Men modellen behöver reformeras för att kunna bevaras. Kan vi ställa oss vid sidan av lönepolitiken när vi politiker i stat och kommun är arbetsgivare för 1,3 miljoner anställda? Svaret är nej. Väg dessutom in de offentligt anställdas lönekostnader i ett större samhällsekonomiskt sammanhang. Vad kostar exempelvis 190 löneförhöjning på den statliga sektorns område? 300-350 milj.kr. är svaret. Men var god observera att när förhandlarna i dessa dagar sätter sig till bordet är redan 6-6,5 9e intecknade. Dvs. en arbetskraftskostnadshöjning i statsbudgeten på omkring 2 miljarder är redan intecknad. Löntagarorganisationer på den statliga sektorn kräver nu 9—-10 26 eller med andra ord att budgetunderskottet skulle kunna öka med ytterligare en miljard. Bara dessa siffror borde göra klart för var och en att vi politiker inte längre, när de offentligt som någon företagsledare sade, kan ”sitta på läktar'n anställda kommer med sina lönekrav. I Svenska Dagbladet skrev Agne Gustafsson den 5 juni 1980 bl.a. följande: ”Mycket skulle vara vunnet om man alltjämt ville överge den horribla utgångspunkten att parterna på den offentliga sektorn består av jämbördiga parter som skall kunna göra upp oberoende av regering och riksdag. Reellt sett har det aldrig varit så. Det är ett skuggspel. Alla vet ju att regering och riksdag finns i bakgrunden såsom ansvariga för landets säkerhet och medborgarnas välbefinnande.” Jag tycker att det är intressant som Agne Gustafsson här säger. I detta sammanhang är regeringens presskonferens den 27 mars 1980 — alltså för nästan ett år sedan — också intressant. I ett sexpunktsprogram gjorde regeringen då en skarp markering. Jag citerar: ”De lönekrav som förts fram ligger inte inom ramen för samhällsekonomisk balans.

Det är litet genant att återigen fråga vem som i regeringen godkände det onödigt höga slutbudet fredagen den 9 maj eller möjligen lördagen den 10 maj förra året. Men den saken är klar att hade vi politiker sagt nej den där ödesdigra helgen i maj 1980, hade det kanske inte blivit nödvändigt att inkalla en urtima riksdag. Däremot skall jag återigen citera ur Olle Bolangs bok. Han menar att visar statsbudgeten ett underskott på drygt 55 miljarder kronor, så finns det bara en enda vettig åtgärd för politikerna — nämligen att genomföra ett flerårigt lönestopp för de anställda i den offentliga sektorn. Så ger han oss riksdagsmän en rejäl bredsida: ”Genom att de avgörande ekonomiska besluten i över fyra årtionden nu legat utanför riksdagen har också kraven på och kompetensen hos riksdagens ledamöter ständigt sjunkit.” Vad svarar vi på detta? Visst har han delvis rätt! Men vad menar han i det här sammanhanget med kompetens? Menar han kunskaper enbart? Dess värre är det inte enbart en fråga om kunskaper om lönepolitiken och dess roll i ekonomin. Det är en fråga om civilkurage, om att helt. enkelt ta på sig obehaget att våga säga nej. Det är dessutom en ansvarsfråga. Vi politiker har inte bara ansvar för det närmaste budgetåret. Vi har ansvar för hur det skall se ut i det här landet om 5, 10, ja, om 40-50 år. Skall vi verkligen låna ytterligare miljarder i utländska banker för att betala ut stora nominella löneökningar till statstjänstemännen? Vad kommer våra barn att säga om det, när de en gång skall ta över? Herr talman! Innan jag går vidare vill jag först anmäla tveksamhet inför Olle Bolangs krav på lönestopp, och det gör jag för undvikande av alla missförstånd. Jag förordar ett s.k. samhällskontrakt, även om en sådan lösning inte är särskilt realistisk just nu efter det som hänt de senaste dagarna. Å andra sidan — skall det väl också sägas — är steget mellan lönestopp och samhällskontrakt inte så värst långt. Vidare vill jag, för undvikande av missförstånd, säga att detta inlägg inte är ett angrepp på den offentliga sektorn. Den är nödvändig för enskilda människor. Varken samhälle eller näringsliv kan klara sig utan den offentliga sektorn, exempelvis utbildning, barnomsorg, sjukvård, äldrevård och transporter. Men vi måste hushålla med de kronor som satsas på den offentliga sektorn, så att även den kommande generationen får råd att avlöna lärare, sjuksköterskor, byrådirektörer, brevbärare och lokförare. Att slå vakt om en gynnsam utveckling ur den ekonomiska krisen borde väl vara ett gemensamt intresse för alla parter. Att ta samhällsekonomiskt ansvar och att skapa förutsättningar för bibehållen svensk social välfärdsstandard även på 1990-talet — när dagens ungdomar tar över — borde väl kännas angeläget även för medlemmarna i den offentliga sektorns fyra tunga, fackliga organisationer. Ja, så borde det vara. Men av det märktes inte mycket i 1980 års avtalsrörelse. Den 29 februari 1980 överlämnade Lars Erik Nicklasson för Statsanställdas förbund, Hans Hellers för TCO-S, Björn Rosengren för Kommunaltjänstemannakartellen och Sigvard Marjasin för Kommunalarbetareförbundet — tillsammans representerande 1,3 miljoner medlemmar — sina krav till statens arbetsgivarverk, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. De krav som dessa fyra fackliga ledare — ”de fyras gäng”, som de numera kallas — reste låg mycket högt. Den 17 april konstaterade arbetsgivarparten att de sammanlagda kraven hade kostnadsberäknats till arbetskraftskostnadshöjningar på 20-22 70 för 1980. Var detta realistiska lönekrav? Svaret är självfallet nej. Lönekraven visade en beklaglig brist på samhällsansvar. De fyras gäng agerade över huvud taget på ett sätt som var helt främmande för den s.k. svenska modellen. Inte heller tycktes de ha accepterat grundprincipen att det måste vara den konkurrensutsatta sektorn — t.ex. exportindustrin — som skall vara löneledande. F. ö. uttryckte de sig i avtalsstriden som om de deltog i något slags hätsk valrörelse. Eller kunde det vara så att dessa fyra fackliga ledare inte var riktigt medvetna om att de ekonomiska grundförutsättningarna radikalt förändrats både ute i världen och här hemma? Kunde det vara så att de inte var medvetna om att vi svenskar, samtidigt som vårt samhälle och näringsliv drabbats av omvälvande strukturförändringar, levt över våra tillgångar i 10-15 år, och att den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik under 1970-talet i flera avseenden var felaktig?

Herr talman! Möjligen hade detta samband med det som man finner på s. 2 iredovisningen för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1980. Av redogörelsen framgår att det under överläggningen den 23 april framställdes två yrkanden om uttalanden. Tommy Franzén ville att lönedelegationen skulle uttala att statens arbetsgivarverk borde dra tillbaka sitt lockoutvarsel och inträda i meningsfulla förhandlingar genom att lägga ett förhandlingsbart bud. Valter Kristenson för socialdemokraterna yrkade att lönedelegationen skulle uttala att arbetsgivarverket borde bryta det dittillsvarande sambandet mellan förhandlingarna inom den statliga sektorn och förhandlingen inom Svenska arbetsgivareföreningens område samt lämna ett för motparten gynnsammare förhandlingsbud. Lönedelegationen beslöt med nio röster mot åtta att inte göra något uttalande. Att kommunisten kunde komma med ett sådant här krav, det förvånar mig inte. För en kommunist gäller det ju att ta vara på varje tillfälle att utöva något slags demonstrationspolitik. För en kommunist gäller inte vanliga principer om ansvarstagande — tvärtom. Ju mer oro man kan ställa till med, desto bättre. Men hur sansade och erfarna socialdemokrater i lönedelegationen kunde lockas med i det kommunistiska teaterspelet, det förstår jag inte. Låt mig få hoppas och tro att det var ett olycksfall i arbetet. För det fortsatta arbetet med lönepolitiken här i huset vore det bra om Valter Kristenson, Helge Karlsson eller någon annan socialdemokrat i riksdagens lönedelegation erkände att så var fallet. Det vore dessutom värdefullt om någon socialdemokrat uttalade sig för principen att det är den konkurrensutsatta sektorn som skall vara löneledande. Herr talman! De fyras gäng begärde förra året löneförhöjningar som beräknades höja statens arbetskraftskostnader med 20-22 20. Det slutliga lönelyftet blev ungefär 7 90. Jag har redan gett uttryck för vad jag tycker om detta, men det är ytterligare en synpunkt som faktiskt har allmänt intresse. I och för sig är det en uppgift för fackliga ledare och förhandlare att i en förhandling få ut så mycket som möjligt för sina medlemmar. Men frågan är om den under många år förda s.k. solidariska lönepolitiken utöver sina uppenbara förtjänster medfört att man ägnat sig för mycket åt lönepålägg i kronor och ören. Man tycks ha glömt att det inte blir så mycket kvar av de stora nominella löneförhöjningarna och att de också indirekt påverkar sysselsättningssituationen i hela landet. Jag vill slutligen uttala den förhoppningen att man, när man nu går till en uppgörelse, skall ta litet hänsyn till vad SAF och LO sagt i sitt gemensamma uttalande, vilket bör gynna inte bara de egna medlemmarna utan landet i dess helhet.

Fru talman! Jag finner anledning att i denna remissdebatt lämna några synpunkter främst från näringspolitisk utgångspunkt och från småföretagens horisont. Jag vill först uttala min tillfredsställelse över att en uppgörelse har träffats på arbetsmarknaden mellan LO och Arbetsgivareföreningen. Det är befogat med en komplimang för den realism varmed parterna denna gång har nalkats problemen. Man har visat förståelse för varandras situation. Jag har tidigare i den allmänna debatten riktat kritik både mot LO och mot Arbetsgivareföreningen för de tendenser till politisering som vi tidigare har kunnat skönja. Jag tror att en sådan politisering är olycklig och motverkar en lugn utveckling och en saklig debatt på arbetsmarknadens område. Fjolårets storkonflikt, som i hög grad utkämpades och förstorades i massmedia, var exempel på hur det inte bör gå till. Alla parter har också förlorat på den konflikten, även samhället. Den försämrade förutsättningarna att komma till rätta med problemen. Och till viss del har vi ännu att kämpa med de svårigheter som blev följden av konflikten. Vi fick en uppgörelse som låg utanför det samhällsekonomiska utrymmet. Det har inte minst påverkat inflationsutvecklingen, eftersom lönedelen är en ganska betydande del av inflationsutvecklingen. Man räknar med att 75 96 av en lönehöjning slår igenom i prisökningar, då det är fråga om arbete i flera led, från råvara till färdig produkt. Mot denna bakgrund är årets uppgörelse en välgörande kontrast till fjolårets. Visserligen torde kostnaderna för uppgörelsen även i år ligga för högt med hänsyn till vår konkurrenssituation i förhållande till utlandet. Men jag förstår att denna nivå var den enda möjliga att nå. Det är värdefullt att man nu har lagt en ordentlig grund för en stabilare utveckling och möjliggjort för olika parter att satsa på framtiden, att anstränga sig ytterligare för att arbeta sig ur de krisproblem som vi har att kämpa med. Jag tycker också att de förslag till åtgärder på en rad områden som regeringen i enighet har lagt fram är bra. Det är åtgärder som är nödvändiga för att vi skall komma till rätta med de problem vi kämpar med. Det är åtgärder som dels innebär ansträngningar för att minska gapet mellan konsumtion och produktion, dels innebär en stimulering till ökade insatser i näringslivet. Jag vill ur innehållet med tillfredsställelse särskilt notera bl.a. den sänkning av marginalskatterna som regeringen här har dragit upp riktlinjerna för. Det är ett faktum att marginalskatterna är ett problem som berör praktiskt taget samtliga löntagare. Det är angeläget att vi här får till stånd en ändring för att därmed stimulera extra insatser i arbetslivet. Det är också ett sätt att motverka en stor del av den svarta marknad som det är viktigt att vi angriper. I samband med detta har regeringen också nämnt att den skall påskynda utredningen om ränteavdragen. Utan tvivel förekommer missbruk på detta område. De ränteavdrag man kan få i beskattningen stimulerar ofta tillkonsumtion. Den ökade konsumtionen medverkar i sin tur till efterfrågan på kapital, och detta driver upp räntenivån Detta är till nackdel för näringslivet och då särskilt för småföretagen. Jag nämner vidare de förslag som har lagts fram om att stimulera exporten, särskilt insatserna för att öka småföretagens export. Jag vill också framhålla förslagen om att öka anpassningen mellan arbetssökande och efterfrågan i näringslivet och öka intresset för att ta jobb i industrin. De förslagen är väldigt viktiga. Det är också förslaget om att medge möjlighet till provanställning samt de åtgärder som industriministern nyss talade om, nämligen att stimulera och underlätta underleverantörernas situation. De åtgärder som aviseras på energiområdet kan för industrin och särskilt för de mindre företagen bli en utmaning, t.ex. till att gripa sig an problemen för att ersätta olja med annan energi, att använda energin effektivare. Näringslivet ställer också upp på de skärpta åtgärder som har signalerats för att motverka skatteflykt och skattefusk. Den organisation i näringslivet som jag företräder, SHIO-Familjeföretagen, har drivit en kampanj mot just ”svart” arbete i olika former. I höstens remissdebatt uttalade jag önskemål om en informationsoffensiv, som vi diskuterat inom centerpartiet, för att informera allmänheten om allvaret när det gäller vårt ekonomiska läge och därmed skapa förståelse för vilka åtgärder som krävs för att ändra kursen. Vi menar att det åligger framför allt massmedia men även utredningar, institutioner, näringsliv och fackliga organisationer att medverka i en sådan informationskampanj. Den måste vara realistisk och mer än nu undvika kontroversen som uttrycksmedel och i stället redovisa mera fakta. Den måste också vara mer lättillgänglig för den stora allmänheten. Det verkar som om vi är på rätt väg, men arbetet måste fortsätta. Jag kan ta ett exempel från industriverket, där jag tillhör styrelsen. I den rapport man lämnade i höstas tog man fram två alternativ för utvecklingen fram till 1985. Det ena alternativet var att fortsätta i samma takt som hittills med överkonsumtion m.m., och det skulle innebära att vi minskade sysselsättningen i industrin med 20 000 personer per år fram till 1985. Mot detta ställde man ett annat alternativ, som innebar att det vidtas kraftiga åtgärder för att motverka den situation vi nu har och att kostnadsutvecklingen sänks i förhållande till utlandet, alltså åtgärder av den typ regeringen nu föreslår. Den utvecklingen skulle, menar man i industriverkets höstrapport, leda till att vi ökade anställningarna inom industrin med 6 000 människor per år fram till 1985. Det är mycket viktigt att sådana här frågor kommer ut. Även långtidsutredningen har ett liknande perspektiv: man visar två olika vägar och att vi står vid ett vägskäl och har att välja. Det är bara den svårare vägen som leder till framgång. Jag tror att allmänheten i dag har större förståelse för vad läget kräver än man hade för ett år sedan. Detta har medverkat till att ge utrymme för en rad åtgärder som inte är populära men som flertalet ändå finner nödvändiga. Socialdemokraternas meningar tycks dock vara delade. Den ena gången anslår man en försonlig ton och uttrycker förståelse för att kraftiga åtgärder av olika slag måste vidtas. Men ibland återfaller man i den våldsamt överdrivna kritiken mot regeringen, man skyller all den förändring till det sämre som skett de senaste åren på regeringen, man driver kravet på regeringens avgång osv. I verkligheten har man ingen grund för denna kritik. I de förslag man lagt fram under senare år har man inte kunnat visa på något alternativ som på ett avgörande sätt skulle ha inneburit en förbättrad situation. Tvärtom torde den belastning som man hela tiden skulle vilja lägga på näringslivet i form av proms och andra kostnader medverka till att försämra situationen. Min uppfattning är den, att om det skulle ha förts en socialdemokratisk politik de senaste åren hade läget varit ännu sämre än det är i dag. Jag kan t.ex. peka på Danmark, där man har problem som är ganska belysande. Den socialdemokratiska regeringen där har fått vidta kraftigare och än mer impopulära åtgärder än vi har gjort i det här landet. Denna överdrivna kritik, som saknar verklighetsförankring, försvårar för regeringen att driva fram de åtgärder som krävs, och den motverkar en saklig information till allmänheten. Den vilseleder när det gäller åtgärdernas innebörd och verkningar. Statsministerns påminnelse i dag om att vi måste komma bort från kivet mellan partierna vill jag starkt understryka. En utökad information är en bra väg att komma förbi den taktiska debatten och i stället komma in på den sakliga. Fru talman! Läget är helt kort det att vi under de senaste åren har konsumerat mer än vi har producerat. Vi har därmed fått ett budgetunderskott som tvingar oss att låna till stor del i utlandet. Det här har kraftigt bidragit till att öka på inflationen, som i sin tur är kostnadshöjande och försämrar våra möjligheter till konkurrens med utlandet. Vi köper mer från utlandet än vi säljer dit, och orsakerna till det är bl.a. att vi har för liten industrisektor. Här tror jag att socialdemokratin får ta sitt ansvar för den politik man bedrev på 1960 och 1970-talen, då man inte visade stort intresse för att främja en industriutveckling som gav möjligheter till konsolidering och tillväxt. Alldeles särskilt gäller det de små företagen. En utveckling av det slag som jag med några ord har skisserat leder inte till framgång. Den är omöjlig i längden. Därför krävs det åtgärder, som innebär — tyvärr — en sämre löneutveckling, en sänkning av subventioner och bidrag och en åtstramning på olika områden. Vi måste ju medverka till att sänka vårt kostnadsläge, vår inflationstakt, och få balans i budgeten. Men för att det skall bli någon effekt måste alla bidra. Självfallet måste vi se till att de som har det svårast skyddas. De här förslagen lägger regeringen givetvis inte fram för sitt eget nöjes skull eller för att gynna några enstaka grupper, utan för att vi skall få balans i vår ekonomi, för att vi skall få det bättre längre fram och för att vi skall kunna trygga jobben i framtiden. Av den diskussion om åtgärder för att lösa krisproblemen som nu har förts, framgår med all önskvärd tydlighet vilken betydelse näringslivet och företagen har. Det är ju företagens produktion som skall ge ökad export, och det är företagens konkurrenskraft som skall möta importen. Vi talar ofta om att vi har en stor andel importerade insatsdelar i vår export, och det är ju vår industri, som skall klara av den biten och genom ökad lönsamhet bli mer konkurrenskraftig och möta den importen med produkter som görs här hemma. I en centermotion till årets riksmöte har vi tagit upp frågan om att det måste informeras mera om näringslivets betydelse och företagens villkor. Alldeles särskilt har vi anledning att tala om för allmänheten vad de små företagen betyder. Det gäller inte minst sysselsättningen. Vi har ungefär 150 000 småföretag här i landet. Om vart och ett av dessa företag sysselsätter en person till är det lätt att se att vi därmed skulle lösa sysselsättningsproblemen och kunna ge alla människor som vill ha arbete ett sådant. Det finns anledning att föra ut en hel rad faktorer till allmänheten som en grund för att ett näringsvänligt klimat skall kunna skapas. Småföretagens roll som underleverantörer till exportföretagen har stor betydelse, likaså när det gäller att leverera servicetjänster av olika slag, att ge valfrihet i varuutbudet, att öka konkurrensen med storföretagen och att ge de många mindre orterna i landet en produktion. Och vad betyder inte småföretagen i regionalpolitiken? Det finns inte mycket kvar av denna om man tar bort den del som just småföretagsamheten står för på olika orter. Vi måste alltså skapa ett positivt näringsklimat, där unga människor är beredda att gå in och jobba i industrin och att ta på sig företagandets intressanta men många gånger tunga ansvar och ålägganden. Vi måste — om vi skall se en framtid i det här landet med en ekonomi i balans — satsa mer på företagen. Fälldinregeringen har tagit denna uppgift på allvar. Jag kan erinra om småföretagarpaketet som började genomföras 1978, om utvecklingsfonderna och om en rad andra åtgärder av olika slag. Jag kan som exempel nämna att Sveriges hantverksoch industriorganisation-Familjeföretagen på sin kongress 1978 antog ett näringspolitiskt program. Man sammanfattade varje avsnitt i ett antal att-satser. Närmare 100 krav ställdes i dessa att-satser. Nu har man gjort en utvärdering, och man har funnit att inte mindre än en tredjedel av dessa krav som ställts av en näringslivsorganisation på småföretagarsidan numera har genomförts helt eller delvis. Det tycker jag är ett enormt bra resultat. En fjärdedel av kraven är under utredning, och där kan man vänta sig att regeringen kommer att lägga fram förslag i flertalet fall, när utredningarna är klara. Vi väntar ju propositioner senare under året. Resten av dessa krav — ungefär 40 Jo — är sådana som organisationen givetvis fortsätter att driva. Mot bakgrund av detta resultat måste man önska att regeringen Fälldin får möjlighet att fortsätta med sin utvecklingsbefrämjande politik. Självfallet återstår mycket att göra för regeringen när det gäller att skapa det näringsvänliga och produktionsfrämjande klimat som jag här har talat om. Under den allmänna motionstiden har därför väckts motioner i olika frågor där man vill ha riksdagens stöd i denna riktning. Vi som arbetar i nära kontakt med näringsliv och företag har också ständigt ett tryck därifrån, som vi kontinuerligt vidarebefordrar till regeringen och dess medarbetarstab. Vi har stora propositioner om industri, om småföretag, om regionalpolitik och om sysselsättningsfrågor att vänta under innevarande år. Dagens problem har verkligen visat vilken betydelse näringsliv och företag har. Jag förutsätter att regeringen noterar detta och beaktar det vid utformningen av de propositioner som kommer att föreläggas riksdagen.

Fru talman! Den allmänpolitiska debatten brukar spänna över hela det politiska fältet, men under de senaste åren har sysselsättningsfrågorna dominerat i debatten. Jag tror också att de inlägg som nu följer, efter den debattomgång vi har haft med partiledarna och gruppledarna, i mycket stor utsträckning kommer att röra sig om de regionala problemen när det gäller sysselsättningen ute i landet. Någon eller några tidningar har kanske litet föraktfullt kallat den allmänpolitiska debatten för hembygdens dag. Förvisso är det så att vi som representanter för våra län vid ett sådant här tillfälle inför riksdagen och inför representanter för regeringen — jag ser nu att det inte finns så många representanter här för vare sig riksdag eller regering, men förhoppningsvis skall det som sägs ändå nå fram till dem — gärna vill framföra våra och våra väljares synpunkter på den situation som råder i våra resp. regioner. Debatten om sysselsättningen har tidigare till största delen handlat om situationen i Norrlandslänen och i de fyra skogslänen, där ju arbetstillgången under flera år varit klart otillräcklig. Men under de senaste fyra åren har sysselsättningsproblemen spritt sig till andra geografiska områden och till skilda branscher inom vårt näringsliv. För Blekinges vidkommande är situationen den att länets arbetsmarknad gradvis har försämrats sedan 1977 beroende på den vikande konjunkturen samt på strukturomvandlingen inom industrin, som har slagit synnerligen hårt i Blekinge. De båda kommuner som först och hårdast har drabbats av den vikande arbetsmarknaden är Olofström och Karlskrona. Sysselsättningen vid Volvo i Olofström har sedan 1975 minskat med 800 personer. I L M Ericssons fabrik i Olofström har den minskat med drygt 200 personer under samma tid. I Karlskrona har antalet arbetstillfällen vid Karlskronavarvet sedan 1977 minskat med 200, och vid Uddcomb Sweden AB har antalet minskat med 300 sedan mitten av 1970-talet. Därtill kommer en minskning vid L M Ericssons fabrik i Karlskrona med 200-300 arbetstillfällen samt en minskning med ytterligare ett 50-tal vid ett par mindre industrier. Men, fru talman, läget har tyvärr försämrats ytterligare under senare delen av 1980. Ledningen för Karlskronavarvet vill avskeda ytterligare 500 personer, och vid Sölvesborgsvarvet, där 130 människor redan tidigare blivit avskedade, vill man nu helt lägga ned verksamheten, vilket betyder att ytterligare 205 personer får lämna sina arbeten. Därtill kommer att Uddcombi Karlskrona vill säga upp 300 människor utöver dem som redan är avskedade. Även inom andra områden är stora neddragningar av arbetstillfällen aviserade. Facit, med arbetsställen i Svängsta, Sölvesborg och Ronneby, vill avskeda 240 personer - MBL-förhandlingar fördes i går och kommer att föras vidare på central nivå. ABU i Svängsta vill avskeda 200 personer. 50 personer har tidigare under året fått gå därifrån. I december 1980 var antalet arbetssökande i länet — alltså sådana som omedelbart stod till arbetsmarknadens förfogande — 2 588, vilket innebär en ökning under ett år med 800. Det innebär att det i dag finns tio arbetslösa på varje ledigt arbete i länet. Härtill kommer då de ytterligare aviserade avskedandena inom industrin med ungefär 1300 personer sammanlagt. Vidare bedömer länsarbetsnämnden att den naturliga avgången från industrin inom de närmaste 1,5-2 åren blir 1 200 människor. Inom industrin har man sagt att dessa inte kommer att ersättas med någon ny arbetskraft. Det kan alltså röra sig om en ytterligare minskning av arbetstillfällen i Blekinge med 2 500 utöver de 2 588 som jag nämnde tidigare. Fru talman! Jag har tecknat en synnerligen mörk bild av arbetsmarknaden i Blekinge, men den är tyvärr verklig. Det finns inte en enda ort inom länet som inte drabbas och drabbas hårt av den vikande sysselsättningen. Tidigare under åren har minskningarna av arbetstillfällen inom industrin till en betydande del kunnat balanseras av ökningen av arbetstillfällen inom landsting och kommuner. Men, fru talman, med den ekonomiska politik som har bedrivits och som nu aviseras framöver när det gäller kommuner och landsting, finns det inte någon möjlighet att där absorbera mer arbetskraft. Det gäller såväl för kommunerna som för landstingen att se till att hålla den nuvarande servicen. Några pengar att bygga ut ytterligare lär säkerligen inte finnas. Men, fru talman, vi kastar inte yxan i sjön. Inom länet är vi beredda att med gemensamma ansträngningar arbeta oss ur svårigheterna. Problemen är emellertid av den storleksordningen, i förhållande till länets folkmängd, att statsmakterna måste inse sitt ansvar och kraftfullt hjälpa till i våra strävanden att öka sysselsättningen i länet. Jag vill här nämna några förslag till sysselsättningsskapande åtgärder som skilda organisationer har utarbetat tillsammans med länsstyrelsen. Det gäller fiskeoch fiskberedningsindustrin. Blekinge har ju en ganska hygglig fiskeflotta, och fångstmöjligheterna är goda i södra Östersjön. Nybyggande av fiskberedningsanläggning i Nogersund pågår. Vidare håller vi på att bygga en fiskberedningsanläggning på Saltö vid Karlskrona. Det behövs pengar både för detta och för de reningsanläggningar som krävs i sammanhanget. Vi förutsätter att regeringen inser sitt ansvar och lämnar de bidrag och tillstånd som är erforderliga för att man skall kunna upprusta fiskeriindustrin och fisket i Blekinge. Som jag tidigare sagt vill Karlskronavarvets ledning avskeda ytterligare 500 personer. Detta är inte i överensstämmelse med det av rikdagen tidigare fattade beslutet enligt vilket neddragning skulle ske med 250 man. Om varvet skall kunna fungera som ett marint nybyggnadsoch reparationsvarv, behöver antalet arbetstillfällen uppgå till minst 1 250. Vi förutsätter också här att man, när Svenska Varv så småningom kommer till regeringen, uppmärksammar vad riksdagen tidigare sagt beträffande Karlskronavarvet och ser till att medel anslås och de beställningar som behöver göras läggs ut vid varvet. Jag vill också erinra om att det pågår ett mycket intressant projekt med maskiner för utvinning av vindkraft. Jag tror att 75 milj.kr. anslagits för detta ändamål. Jag hoppas också att regeringen följer detta intressanta projekt. Enligt riksdagsbeslutet skulle också Sölvesborgsvarvet omvandlas till en tung verkstadsindustri. Nu vill Svenska Varv lägga ned varvet helt och ställa 205 man utan arbete. Det är likadant här. Riksdagen har sagt ifrån hur den vill ha det. Men jag vill gärna erkänna att det kan finnas vissa svårigheter att klara även denna del. Om så är fallet vill jag hemställa om att regeringen medverkar till att ersättningsindustri kommer till Sölvesborg. Det är nödvändigt. Orten är i högsta grad beroende av just denna industri. Fru talman! Vi har tidigare motionerat om järnvägssträckningen i Blekinge. Trafikutskottet föreslog att man skulle företa en utredning. Det har nu SJ gjort. Kostnaden beror på vilket utbyggnadsobjekt man väljer, men det vi avser slutar på 250 milj.kr. Detta är för all del mycket pengar. Man kanske kan säga att tidsvinsten vid ombyggnad inte skulle betyda så förfärligt mycket; jag tror att det rör sig om 20-30 minuter på sträckan Karlskrona-Kristianstad. Men det väsentliga är att man bereder sysselsättning åt 260 människor under ganska lång tid. Dessutom är det ju så att en elektrifierad järnväg, där man kan hålla något så när hyggliga hastigheter efter ombyggnad av banvallen, också innebär en injektion då det gäller möjligheterna att få verksamhet lokaliserad till länet. Det kommer ändå in i bilden så småningom att en ombyggnad måste göras, därför att den materiel som används på bandelen börjar bli utsliten, och det är också förmånligt att ha enhetlig materiel när det blir fråga om reservdelar o. d. Fru talman! Vi riksdagsledamöter från Blekinge län har i motioner till årets riksmöte föreslagit en rad åtgärder, som naturligtvis inte löser alla problem men som på ett verksamt sätt skulle förbättra sysselsättningen i länet. Det är min förhoppning att de utskott som kommer att behandla motionerna gör det med utgångspunkt i de besvärliga förhållanden som vi har i länet. De åtgärder som jag här har redogjort för kan tämligen omgående omsättas i nya arbetstillfällen. Detta med fiskehamnar och järnvägssträckningen är projekterat i förväg och kan bara sättas i gång. Men det räcker naturligtvis inte. Jag läste i en tidning att Hans Werthén, som är chef för Electroluxkoncernen, har sagt att man skulle kunna bereda ytterigare 2000-3000 människor sysselsättning i detta land om man tog hem tillverkning av vissa komponenter som man nu köper från utlandet. Jag är alldeles övertygad om att det finns fler industrier — Paul Jansson var inne på detta — som är i samma belägenhet och som kanske skulle ha möjligheter att plocka hem tillverkning av en del komponenter och skapa sysselsättning här hemma. Jag vet inte om regeringen har haft några kontakter med Electrolux i denna fråga. Om så inte är förhållandet tror jag det vore lämpligt att man tog upp ett allvarligt resonemang om möjligheterna att plocka hem tillverkning av sådana här komponenter. Jag förstår mycket väl att det ur företagsekonomisk synpunkt sett kan vara fördelaktigt att ta komponenterna utifrån. Men i ett resonemang med regering och riksdag kan man kanske säga att det ur samhällsekonomisk synpunkt vore skäl i att ta hem tillverkningen av dessa komponenter till vår egen industri. Sedan, fru talman, har Alf Wennerfors i sitt inlägg ställt en del frågor till de socialdemokratiska ledamöterna i lönedelegationen. Det gäller ett uttalande som vi föreslog vid ett sammanträde. Vi ville från socialdemokratisk sida att arbetsgivarverket inte skulle liera sig alltför hårt med Svenska arbetsgivareföreningen. Vi har täckning för detta, Alf Wennerfors. Vi menar nämligen att arbetsgivarverket och Arbetsgivareföreningen bör ha litet olika värderingar när det gäller avtalsförhandlingarna. Vi kan för vår del inte solidarisera oss med Curt Nicolins uttalande om att det var värt att satsa 2 miljarder i en konflikt för att få ett bättre avtal. Vi har inte den uppfattningen —- jag vet inte om Alf Wennerfors har den. Det var därför vi ville göra denna markering. I frågeställningen låg också att vi menade att det hade varit riktigare att gå ut med ett bättre bud till de statsanställda, till de fyra förhandlande organisationerna, för att få loss förhandlingarna. Alf Wennerfors sade själv i sitt anförande att konflikten kostade 0,5 26 på bruttonationalprodukten. Detta är en del pengar. Det är möjligt, Alf Wennerfors, att man om man i denna situation hade lagt fram ett bättre bud från arbetsgivarsidan hade sluppit konflikt på den offentliga sidan, liksom man slapp konflikt på den privata sidan. Det är möjligt men inte helt säkert att det hade blivit så. Det hade i varje fall varit ett försök att få till stånd en lösning i förhandlingarna. Alf Wennerfors kallade Lars-Erik Niklasson, Hans Hellers, Björn Rosengren och Sigvard Marjasin för de fyras gäng. Jag vet inte om det är en vedertagen vokabulär, men jag kommer att tänka på de fyras gäng i Kina, vars medlemmar nu blivit dömda till stränga straff därför att de bedrivit en samhällsfientlig verksamhet. Alf Wennerfors var i sitt anförande synnerligen högljudd när det gällde dessa fyra fackföreningsmäns agerande, även om han tonade ned det hela genom att säga att de handlade i enlighet med sina skyldigheter såsom representanter för sina medlemmar. Jag vill gärna understryka det, och jag tycker inte att det är lämpligt att kalla dem för de fyras gäng och därmed — såsom jag och kanske många andra uppfattar det — göra gällande att de skulle ha bedrivit samhällsfarlig verksamhet. Så är icke förhållandet.
Fru talman! Jag kan förstå om socialdemokraterna i riksdagens lönedelegation inte tycker att det passar sig med ett samarbete mellan arbetsgivarverket och Sveriges arbetsgivareförening. Det kan jag ha förståelse för, även om jag å andra sidan kan se att det ibland kan finnas skäl för ett sådant samarbete. Men att socialdemokraterna med sina värderingar inte tycker om det kan jag förstå. Men det var egentligen inte det som var det viktiga, utan det var att ni ville göra ett uttalande som skulle syfta till att arbetsgivarsidan på den offentliga sektorn skulle komma med ett rimligare förhandlingsbud. Det märkliga var att ni gjorde det i detta ögonblick. Vid detta tillfälle låg ju förhandlingsbudet mycket högt. Det var i det läget märkligt att de här fyra organisationerna tackade nej när förlikningsmännen kom med ett slutbud. Ändå kommer både kommunisten och socialdemokraterna i riksdagens lönedelegation med en sådan här propå. Det var detta som jag fann så märkligt. Till detta kommer att jag här får höra denna beskrivning av läget i Blekinge som ett exempel på hur det kan vara i en del av landet. Här berättar Helge Karlsson om det ena företaget efter det andra som har problem, om det ena företaget efter det andra som måste dra in på sin verksamhet och om hur detta omsätts i arbetslösa människor. Vilket är då receptet? Jo, Johan Olsson, som talade före Helge Karlsson, beskrev ju vad som behövs för att man skall få företag att gå lönsamt och kunna hålla människor i verksamhet. Det beskrev han på ett utomordentligt sätt, och det behöver inte upprepas igen. Vad det är fråga om är att göra företagen så lönsamma att folk kan ha jobb där. Så hänvisar Helge Karlsson till Werthén, som säger att vi borde kunna placera väldigt mycket verksamhet här i landet om vi tillverkade komponenter, som han kallade det. Men varför gör vi då inte det? Jo, därför att kostnadsläget är för högt. Det är därför det förvånar mig så mycket att Helge Karlsson och de övriga socialdemokraterna i riksdagens lönedelegation direkt genom ett uttalande ville medverka till att kostnadsläget skulle bli ännu högre. Jag hade hoppats att Helge Karlsson här skulle säga att detta var ett olycksfall i arbetet.
Fru talman! Jag vill först uttala all min förståelse för de problem som Helge Karlsson räknade upp när han tog exempel från sin landsända. Sådana här problem finns, som vi känner till, i varje län. Jag skulle anse att det vore mycket nyttigt om riksdagsmännen ginge ut i resp. län och träffade representanter för företagen och finge resonera med dessa om de problem man har. Därmed tror jag att vi skulle kunna lägga en grund för en mer näringsvänlig politik i det här landet, som skulle medge den lönsamhet och den expansionskraft som är nödvändig för att företagen skall kunna utvecklas, för att företagen skall kunna sysselsätta fler människor och för att man skall kunna ge underlag för den offentliga sektorn, som ändå bygger på den skattekraft som näringslivet ger. Jag vill notera att situationen i Blekinge är helt beroende av att man bedriver en politik som verkligen tar hänsyn till företagens situation, av att man förstår deras villkor, medger högre lönsamhet och skapar ett bättre klimat. Tyvärr har socialdemokraterna, framför allt under tidigare skeden, inte medverkat till att skapa det företagsvänliga klimat som vi anser vara grunden för att vi skall komma ur dagens problem.
Fru talman! Alf Wennerfors sade att utgångsbuden i förra årets avtalsrörelse var höga. Ja, de bud som de fyra personalorganisationerna lade var höga. Men vid den tidpunkt som vi diskuterade hade bud lagts även från arbetsgivarsidan. Och vi menar att om man från den sidan hade plussat på litet och lagt ett mera humant bud, var det möjligt att förhandlingarna hade kunnat komma i gång. Alf Wennerfors frågade om vi socialdemokrater kunde ställa oss bakom tanken att den utlandskonkurrerande sektorn skulle vara löneledande. Jag vill påminna Alf Wennerfors om att vi hade ett sammanträde i lönedelegationen i går morse klockan halv nio. Där antog vi sex punkter som skulle ligga till grund för förhandlingarna med de offentliganställda. Märk väl att budet skulle läggas i går kväll — det kanske har lagts i dag. Vi fick ta ställning till förslaget i går morse. Men, Alf Wennerfors, vi hade ingen avvikande mening. Vi delar helt uppfattningen att den utlandskonkurrerande sektorn skall vara löneledande. Den uppfattningen framförde vi också i fjol. Fram till 1975/76 hade vi god sysselsättning vid alla industrier i Blekinge. Men sedan har det blivit sämre, och det har jag redogjort för. Det finns många orsaker till detta, bl.a. datoriseringen och robotiseringen inom industrin. Bilfabriken Volvo har under de senaste 10-15 åren haft en rationaliseringstakt på ungefär 7 20. Men man har inte behövt avskeda människor därför att försäljningsvolymen har ökat i samma takt. Nu kan man inte räkna med detta, men då finns redan datoriseringen och robotiseringen av produktionsapparaten. Därför får färre människor sysselsättning. Likadant är det med de övriga industrier som jag nämnde. Hans Werthén har sagt att 2 000-3 000 jobb skulle kunna skapas om man här i landet köpte udda komponenter som man nu köper utifrån. Av dessa jobb skulle vi i Blekinge säkerligen kunna få 400-500, vilket skulle förbättra situationen en hel del. Vidare har vi Karlskronavarvet och Sölvesborgsvarvet som är statsägda, och där tycker jag att staten som arbetsgivare har en större skyldighet.
Fru talman! Varvspolitiken är ett exempel på hur resurserna har använts fel. Alldeles för mycket av våra begränsade resurser har gått åt för att upprätthålla en verksamhet som inte har någon framtid. Tänk om man i stället hade satsat de resurserna på de mindre och medelstora företag som tillverkar komponenter för vår exportnäring! Det är riktigt som Alf Wennerfors sade, att det är kostnadsläget som gör att Monark, Volvo och andra företag köper delar från utlandet till de produkter som de sätter samman här och exporterar. Det ogynnsamma kostnadsläget här har accentuerats på senare år, eftersom konsumtionen här i landet har ökat långt mer än produktionen. Socialdemokraterna har kritiserat en rad åtgärder som regeringen har föreslagit för att förbättra förutsättningarna för det enskilda näringslivet, inte minst småföretagen. Det gäller skattefrågor, åtgärder för att öka soliditeten eller för att få mera riskvilligt kapital till företagen. Man har från socialdemokratiskt håll sagt att detta är att ta pengar från löntagarna och ge till kapitalägarna. Det är givetvis inte meningen med åtgärderna. Meningen med dem är att stimulera företagsamheten, att ge den en bättre ekonomi så att den kan konkurrera och utvecklas och därmed kan anställa fler människor. Det är detta det gäller, inte att gynna kapitalägarna. De skall givetvis beskattas på samma sätt som andra människor när de tar kapital ur företagen. Men man skall vara öppen för att stimulera kapital och människor till produktiv verksamhet i företag.
Fru talman! Nu har vi fått besked om vilken sektor som skall vara löneledande. Det är utmärkt, och jag tackar för det klara beskedet. Om vi plussade på litet, skulle förhandlingarna bli färdiga litet tidigare. — Vad leder ett sådant resonemang till? Vi kunde i den föreliggande situationen inte plussa på bara för att få slut på förhandlingarna. Jag tyckte att det var litet märkligt att från gamla kloka och erfarna socialdemokrater — många av dem har dessutom suttit vid förhandlingsbordet — få ett sådant bud. Vi borde ha fått ett besked om att det inte var rimligt. Får jag sedan bara avslutningsvis säga, fru talman, att både statsministern och ekonomiministern tidigare i dag hänvisade till det gemensamma uttalande som SAF och LO gjorde under måndagsnatten, där man bl.a. säger att lönsamheten måste förstärkas så att sysselsättningstillfällena inom näringslivet återvinns. Det är precis vad både Johan Olsson och jag sagt, men med andra ord. Detta uttalande gör alltså LO tillsammans med SAF, och min förhoppning är bara att de berörda fyra organisationerna skall begrunda det. Jag hoppas vidare att dessa parter på den offentliga sektorn snart kommer med ett lika betydelsefullt bidrag som vad LO och SAF gjort till att balansen i den svenska ekonomin skall återställas.
Fru talman! Jag vill bara säga till Alf Wennerfors att ingen förhandling är en annan lik. Man får varje gång, när man träffas vid en förhandling, göra nya bedömningar. Jag har haft förmånen att få förhandla under rätt många år på arbetstagarsidan, och jag har senast varit offentlig representant på den kommunala sidan. Jag tror alltså att jag vet litet vad jag talar om. Man kan inte dra paralleller mellan två olika förhandlingar, utan man får söka sig fram på olika vägar. Situationerna kan växla. I ett läge kan det passa att lägga fram ett visst förslag. Den andra gången kanske ett sådant förslag inte passar, utan man får söka sig fram till andra möjligheter. Så skulle man ha gjort också den här gången. Jag vill gärna betyga att det är utomordentligt fint att vi i år fått en så snabb uppgörelse på den privata sidan. Jag hoppas att den lika snabbt kommer att följas av ett avtal på den offentliga sidan. Jag vill till Johan Olsson i frågan om småföretag och felspekulationer säga att vi inte behöver gräla om det. Vi kan vara överens om att man förut, när det var goda tider, kunde bygga båtar i nästan varje liten vik i vårt land. Varv växte upp litet överallt, och alla trodde på framtiden på det området. Det var likadant inom bonderörelsen. NCB köpte upp en mängd fabriker, som man tänkte att man skulle göra pengar på. Men detta visade sig inte vara riktigt. Nu har vi ett läge där verksamheterna måste samordnas och rationaliseras, vilket föranleder vissa besvärligheter. Men låt oss inte gräla om vad som har varit, utan i stället se framåt! Jag sade tidigare att det kanske kan synas vara företagsekonomiskt vettigt — och så är nog också förhållandet — att föra in olika komponenter till vår industri. Men det kan också vara samhällsekonomiskt vettigt att låta tillverkningen av dessa komponenter ske i landet. Staten och de olika företagen måste tillsammans finna former för detta.

Fru talman! Den svenska ekonomins svårigheter sammanhänger i betydande utsträckning med den krympande industrisektorn. Industriproduktionens andel av BNP har under senare år minskat kraftigt. Industrins produktionsvolym ligger fortfarande kring 1975 års nivå. Svensk ekonomi befinner sig således i ett läge där alla ansträngningar att förbättra förutsättningarna för ökad konkurrenskraft — såväl på exportmarknaden som på hemmamarknaden — måste göras. Utvecklingen under senare år visar att vår förmåga att konkurrera trendmässigt har försämrats. Volymen importerade insatsvaror har t.ex. ökat, vilket belastar vår handelsbalans i och med att vårt nettoexportvärde minskar. Detta är en utveckling som påverkar alla delar av vår ekonomi och vår industri negativt. Paul Jansson berörde detta problem tidigare i dag. De växande underskotten i råvaruhandeln har inte kunnat balanseras av tillräckligt stora överskott i handeln med bearbetade varor. Sverige har därmed kommit att ackumulera skuld gentemot utlandet i snabbare takt än flertalet jämförbara länder. En förbättring av industrins konkurrenskraft — i utlandet såväl som på hemmamarknaden -— är från flera utgångspunkter ytterst angelägen. Vi måste göra allt för att ta tillbaka de andelar vi förlorat till utlandet vad gäller sysselsättning hos underleverantörer. I en motion som väckts under den allmänna motionstiden har vi från moderat håll tagit upp dessa problem. Vi begär i motionen att förhållandena skall analyseras noga och att aktiva åtgärder skall initieras. Skall den svenska ekonomin utvecklas mot balans och framtida tillväxt måste, som Johan Olsson nyss påpekade, vår industriella sektor byggas ut kraftigt. Industriell expansion kräver emellertid såväl stor återhållsamhet vad gäller offentlig och privat konsumtion som en kraftig omfördelning i fråga om investeringar och sysselsättning mellan offentlig sektor och industri. Det kommer att krävas ytterligare mekaniseringar inom industrin, och för detta erfordras mycket pengar. För att få disponera erforderligt kapital krävs resultat, vilket bl.a. måste synas i en bättre produktivitet. En företagsledare inom verkstadsindustrin säger: ”Fabrikens produktivitetstal skulle 1980 ha varit 2,5 enheter per närvarande anställd och dag. När året var slut hade man nått siffran 2,2 i stället för 2,5.” Samma problem lider tyvärr hela svenska industrin utav. En av orsakerna är den höga frånvaron, som gör att det blir allt svårare att effektivt planera de resurser som man förfogar över. Sverige har den kortaste arbetstiden i Europa. Utöver vanlig sjukdom finns det 18 andra giltiga orsaker — dvs. lagstadgade och avtalade anledningar — till att vistas på annan plats än på arbetet. Alltför vanligt är också att man i skolan studerar de ämnen där det inte finns några arbeten. Även folk med praktisk läggning skall studera teori för kontor, då detta anses finare. Detta måste vi få slut på. Det gäller att höja yrkesarbetets status. Yrkesskolor som förbereder för verkstadstekniska arbeten står ofta halvtomma. Industriarbetet måste göras mer attraktivt. Den svenska levnadsstandarden kommer att sjunka om inte jobben i industrin blir mer eftertraktade. Industrin har behov av praktiska tekniker för att sköta alltmer komplicerade anläggningar. En annan orsak till industrins svårigheter är den stela arbetsmarknaden, som gör det svårt för många industriföretag att rekrytera, medan arbetslöshet råder på andra orter. Platschefen på Electrolux i Mariestad, disponent Rune Årblad, kommenterar: ”Hade vi och våra leverantörer haft personal skulle vi ha kunnat producera och sälja på export ca 50 000 frysskåp ytterligare under 1980. Förlorad försäljning är förlorad då man givetvis köper av någon annan när vi inte kan leverera.” Det här bör vara något för Paul Jansson att fundera på. Många svenska företag som går bra lider av den statliga subventionspolitiken till fallfärdiga företag, som på det sättet behåller sin personal alldeles för länge och orsakar brist för de företag som behöver nyanställa. Detta är en för svenska folket helt misslyckad och dyrköpt välfärdspolitik, som vi icke har råd med. Företag måste tillåtas gå i konkurs. Industripolitiken skall koncentreras på att stötta tillväxtindustrier. En nödvändig strukturomvandling måste ha sin gång. Verksamheter utan framtidsutsikter skall inte hållas uppe med konstlade medel, som exempelvis anställningsgarantin till varven har inneburit. Det är ett allvarligt resursslöseri som inte kan accepteras — än mindre med våra knappa marginaler på exportsidan. Den bristande förståelsen för industrins betydelse återspeglas även i inställningen till industriellt arbete. En expanderande industri måste ha tillgång till yrkeskunnig arbetskraft på alla nivåer inom företagen. Sverige är starkt beroende av att de industriella yrkena på nytt blir attraktiva och i den allmänna opinionen får ett värde som bättre motsvarar deras betydelse. De senaste årtiondenas opinionsbildning har ensidigt inriktats mot industriarbetets avigsidor. Ett återupprättande av industrins och industriarbetets status är mycket angeläget. Skall Sverige klara samhällsekonomin, måste industrin ha tillgång till yrkeskunnig arbetskraft på alla nivåer inom företagen. Anledningen till detta förhållande är att ungdomar i mindre utsträckning än tidigare velat söka sig till industriarbete. De arbetslösa ungdomarna är givetvis en viktig rekryteringsgrupp. Det är angeläget att dessa erbjuds utbildning eller yrkesintroduktion av varierande längd för att utbildas inom områden där det finns sysselsättning. För att nå detta mål bör samhället inte medverka till att skapa konstlad sysselsättning genom exempelvis beredskapsarbeten eller genom att bygga ut den offentliga sektorn enbart av sysselsättningsskäl. Den inriktning mot ett större inslag av företagsförlagd utbildning i stället för beredskapsarbeten — som riksdagen fattat beslut om i anledning av den s.k. ungdomspropositionen — måste följas upp genom lokala initiativ i kommuner och enskilda företag. Kraftfulla åtgärder måste avsättas för att stärka industrins rekrytering av arbetskraft. Arbetslös ungdom skall utbildas för branscher och yrken där det finns sysselsättning. Inom flera industribranscher är bristen på utbildad arbetskraft ett ständigt aktuellt problem. Inom den för vårt land så viktiga livsmedelsbranschen är det synnerligen besvärligt att rekrytera även i en lågkonjunktur. En svag och otillräcklig ungdomsrekrytering har bidragit till att accentuera bristen på utbildad arbetskraft liksom en ogynnsam åldersfördelning inom vissa arbetstagarkategorier. Erfarenheten av de följdproblem som uppstår vid tider av ungdomsarbetslöshet visar hur väsentligt det är att uppmärksamma de ungas yrkesintroduktion. Dessutom är ungdomarna en viktig rekryteringsgrupp. Kravet på att ungdomarna skall slussas in i branscher som kan ge varaktig sysselsättning och personlig utveckling framstår som en av våra mest angelägna samhällsutvecklingsfrågor. I några motioner som nyss väckts under den allmänna motionstiden har vi från moderat håll utvecklat dessa synpunkter ytterligare. Vi har där pläderat för ett samlat åtgärdsprogram för att förbättra industrins möjligheter att rekrytera och utbilda ungdomar. Vi har goda förhoppningar om att fortsatta åtgärder i denna riktning är att vänta i den kommande sysselsättningspropositionen, som regeringen kommer att avlåta till riksdagen i nästa månad. 1970-talets Välståndssverige undvek sorgfälligt att ställa krav på individen. Istället skulle alla individer ställa krav på samhället. På så sätt lyftes ansvaret mer och mer från den enskilde över till politikerna, som aningslöst men beredvilligt åtog sig förmynderskapet. Resultatet av denna fortgående process har vi sett i den sjunkande arbetsmoralen, dåligt utnyttjad arbetstid, dålig ordning etc. Några företag har dess bättre nu kunnat utnyttja MBL-instrumentet för att tillsammans med sina personalorganisationer på bred front gå ut för att få förbättringar till stånd. Vi får hoppas att detta lyckas och att fler följer efter. Man har i vårt land på många håll helt glömt bort att det är genom flit och skicklighet hos våra förfäder som vi har fått möjlighet att leva så bra som vi trots allt gör i Sverige i dag. Genom att slå av på takten, bli ointresserade, förvaltar vi detta arv mycket dåligt. Jag har väldigt svårt att förstå varför representanter för fackliga organisationer, mest ombudsmän, pratar om att prestationskrav och krav på duglighet inte skall räknas vid lönesättning. Fortsätter vi med detta, blir följden att vi blir ytterligare utslagna på exportmarknaden. Tryggheten finns i de företag som kan ge goda resultat, som kan sälja sina produkter såväl inom landet som på export och som har ekonomiska resurser att göra nyinvesteringar och satsa på utveckling och förnyelse. Det måste skapas förståelse för näringslivets funktion och villkor i vårt land. Det är ändå till sist näringslivet som kan bära upp och försörja den offentliga sektorn. Med ett konkurrenskraftigt näringsliv får vi bättre förutsättningar att kunna återställa balans i svensk ekonomi. Den viktigaste frågan för att återställa näringslivets framtidstro är att åstadkomma ett rimligt skattesystem. Marginalskatterna skall sänkas — och det rejält. Det måste löna sig att arbeta, spara, starta och driva företag i vårt land. Vi måste få en genomgripande översyn av arbetsmarknadslagstiftningen så att vi också kan förbättra näringslivets produktivitet. Det kan inte vara rimligt att det land som gör anspråk på att hålla Europas högsta levnadsstandard skall ha den i särklass kortaste arbetstiden. Vi sågar av den gren vi själva sitter på i vårt land, om vi fortsätter att konsumera mer resurser än vi producerar. Mot den bakgrund som jag här har redovisat är det utomordentligt tillfredsställande att ta del av regeringens signaler i den aviserade nyä sparplanen. En rad åtgärder förbereds nu för att förbättra vårt lands internationella konkurrenskraft liksom insatser som syftar till att förbättra produktiviteten inom näringslivet. På motsvarande sätt kan vi notera hur samma ansvarskänsla sätter sin prägel på den gemensamma kommentar som LO och SAF gjorde i anslutning till den nyss träffade avtalsuppgörelsen. Även om både statsministern och ekonomiministern har citerat detta uttalande tidigare i debatten finner jag det så värdefullt att det bör återges ännu en gång: Balansen i Sveriges ekonomi måste snarast återställas. Härför krävs kraftfulla åtgärder som måste präglas av framtidstro och realism. Gemensamt slår parterna fast att vårt välstånd vilar på det dagliga arbetet och inte skapas av lånefinansierade bidrag och subventioner. Arbetets värde måste erkännas, lönsamheten förstärkas och sysselsättningstillfällen inom näringslivet återvinnas. Det yttersta ansvaret, skriver parterna, för att nödvändiga åtgärder vidtas vilar på regering och riksdag men också på kommunernas beslutande församlingar. När man noterar denna insikt hos LO och SAF, frågar man sig när motsvarande insikter skall komma oppositionen här i kammaren till del. Med hänsyn till vad vi hittills fått höra förefaller det som om vi får vänta länge på ett motsvarande ansvarstagande. Alla dessa faktorer som jag har berört i mitt anförande kommer att påverka vår framtid. Avgörande blir hur vi alla gemensamt kommer att lösa våra problem. Vi måste sluta med det politiska käbblet och se verkligheten som den faktiskt ser ut. Den är inte alls så hopplös som många i dag vill göra gällande — inte minst oppositionspolitiker. Men vi måste börja tänka om. Att vi har tagit ut några procents produktivitetstäckning i förskott är inte hela världen, om vi vidtar de rätta åtgärderna för att ställa allt till rätta och slutar att prata bort den höga standard vi trots allt ännu har jämfört med världen i övrigt. Jag är övertygad om att alla vill ställa upp och hjälpa till bara de vet varför kraven måste ställas. Vi politiker har en given skyldighet att sätta oss in i den verklighet som de facto råder ute i dagens arbetsliv och låta informationen gå vidare. Vi har en viktig informationsuppgift, nämligen att öka allmänhetens insikt om näringslivets betydelse och funktion. Samhället måste skapa ett näringsvänligt klimat som främjar arbetsamhet och företagsamhet — kort sagt ett samhälle där det mer än i dag lönar sig att arbeta, att spara och att starta och driva företag. Då kommer, fru talman, även ungdomen att satsa sin framtid på produktiva uppgifter inom vår industri.

Fru talman! De svenska stålverken har numera svårt att hävda sig med sina produkter både i Sverige och utomlands. Under de första tio månaderna 1980 sjönk de svenska handelsstålverkens export med 6 96 och de svenska specialstålverkens export med 2,5 26. Den svenska råstålsproduktionen sjönk under året med 10 9o till 4,2 miljoner ton, dvs. 30 Ze under 1974 års nivå. ”Svensk stålindustri har två stora problem: att det är en stålindustri och att den är svensk”, sade enligt pressen Järnverksföreningens ordförande Folke Bengtsson på föreningens årsmöte under Hindersmässan i Örebro helt nyligen. Detta uttalande andas en djup pessimism. Jag tror att den här problematiken bottnar i något helt annat än marginalskatter och kort arbetstid, som Sten Svensson sade från denna talarstol för en stund sedan. Den svenske industriarbetarens produktivitet ligger fortfarande i topp jämfört med andra länders. Stålindustrin i Sverige har det alltså bekymmersamt. Det produceras mindre och importeras mera. För regeringen tycks det här vara en så besvärlig fråga att man helst inte vill bidra med några förslag till lösningar. Vi får väl tillfälle att diskutera det här senare i vår, men man kan inte undgå att nämna problemen när man lever och verkar i ett stållän. En klar konjunkturavmattning har konstaterats för järnoch stålindustrin i Dalarna. Den minskade efterfrågan på järnoch stålprodukter i förening med den pågående avvecklingen av den malmbaserade metallurgin vid SSAB Domnarvet kommer att innebära påfrestningar för länets arbetsmarknad. Varsel om korttidsvecka för ett stort antal järnbruksarbetare har lämnats från ett järnverk. Varsel har bytts mot utbildning vid två andra järnverk. Vi ser just nu ingen ljusning för den näringen. Tidigare har byggnadsverksamheten varit ett hyggligt avsnitt i vårt näringsliv. Nu sjunker det katastrofalt på den kanten med alla följdverkningar som det får. Byggnadsarbetarnas Kassa 36 omfattande Dalarna redovisar 14,9 9 arbetslösa. Det skall jämföras med genomsnittet i landet som är 12 96. Därmed ligger vi tvåa i hela landet efter Norrbotten. Arbetsmarknadsläget inom byggsektorn har genomgått en klar försämring. Nedgången i byggkonjunkturen har inträffat tidigare än väntat. Hösten 1980 har ett stort antal byggen färdigställts. Ersättningsobjekt i tillräcklig omfattning har inte funnits som kunnat överta den friställda arbetskraften. Under den kommande prognosperioden minskar efterfrågan på byggarbetskraft. Arbetslösheten under första kvartalet beräknas uppgå till mellan 700 och 800 man beträffande de egentliga byggnadsarbetarna. Situationen förbättras något under våren och sommaren. Sysselsättningsläget inom byggsektorn kommande höst och vinter är självfallet svårt att förutspå. En fortsatt lågkonjunktur och en åtstramad samhällsekonomi över lag gör emellertid att länsarbetsnämnden enligt uppgift känner stor oro inför sysselsättningen vintern 1980-1982. Räntehöjningen försvårar också bostadsbyggandet. Vi kan tänka oss 2 90 på ett kreditiv på låt oss säga 450000 kr., som är en ganska vanlig byggnadskostnad nu. Det är då fråga om 9 000 kr., som ofta får bäras under ett år, innan kreditivet kan lyftas av. Rörligheten på byggnadsmarknaden, liksom på andra arbetsmarknader, stimuleras inte genom det sparförslag som regeringen nyligen presenterat. I vårt län har landstinget allvarligt sökt att bidra till en utjämning på byggarbetsmarknaden. Det blir emellertid omöjligt i fortsättningen med den regeringspolitik som förs. Effekten av det tredje steget av skatteutjämningsbidraget har vi räknat med i landstingets plan för 1981-1985. Nettoeffekten av de besparingar som man har signalerat blir följande. Vi kommer att förlora i bolagsskatt 10 milj.kr., genom grundavdragets ändrade konstruktion 20 milj.kr. och på skolsidan 1 milj.kr. Tillsammans blir det 31 milj.kr., och det klarar man inte utan vidare. Under förmiddagen stod statsministern i denna kammare och sade apropå sjukvården att det kunde bli aktuellt att arbeta under, som han uttryckte det, nya och okonventionella former — vad nu det kan innebära. Tänker regeringen tvinga landstingen till nedrustning av vårdresurserna? frågar man sig oroligt. Det kan naturligtvis vara så att man syftar till en privatisering av sjukvården. Det innebär att det som vi från socialdemokratiskt håll har kämpat för under många år, nämligen vårdsolidariteten, kommer i fara. Vår länsarbetsnämnd, i Kopparbergs län, angav i redogörelsen för arbetsmarknadsutsikterna inför hösten 1980 att klara indikatorer fanns som visade att arbetsmarknaden i länet successivt skulle försämras. Ökningen av antalet varsel, statistik och övriga rapporter från arbetsförmedlingarna i länet bekräftar detta. Inom vissa näringsgrenar har problemen kommit tidigare än väntat. Arbetslösheten har under hösten ökat, och antalet nyanmälda och kvarstående lediga platser har minskat. De arbetsmarknadspolitiska insatserna i form av beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning har trots detta varit av betydligt mindre omfattning än under motsvarande tid för ett år sedan. Islutet av november 1980 var totalt 4 284 personer anmälda som arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. Jämfört med oktober 1980 är detta en ökning med 340 personer. I november 1979 var 3 694 anmälda som arbetslösa i länet. Antalet arbetslösa kassamedlemmar har ökat med nära 500 i jämförelse med motsvarande månad förra året. Under november 1980 nyanmäldes 1 167 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, vilket i stort sett är detsamma som föregående månad. Antalet nyanmälda platser i november 1979 var 1482. Vid månadens slut kvarstod 200 färre lediga platser än för motsvarande månad för ett år sedan. Antalet lediga platser inom tillverkningsindustrin har nära nog halverats i jämförelse med samma månad föregående år. Totalt har under 1980 inkommit 86 varsel, som berört sammanlagt 3 600 personer. Av dessa har 134 personer fått sina varsel återkallade. En markant ökning av varselfrekvensen har skett under de senaste månaderna. Under sista kvartalet 1980 har 30 varsel inlämnats, varav drygt hälften kommit från företag inom träindustri, byggnadsverksamhet och måleribranschen. Anmärkningsvärt i detta sammanhang är det betydligt försämrade läget i just måleribranschen. I detta läge, fru talman, har vi socialdemokratiska riksdagsmän från Kopparbergs län under allmänna motionstiden motionerat om ändringar av såväl stödområdesindelning som transportstödsområden. Vi tycker verkligen att vi har skäl att begära sådana ändringar! Nu har löntagarna ställt upp och i lönerörelsen tagit sin del av ansvaret i en besvärlig situation. Kommer regeringen att ta det ansvar som arbetsmarknadens parter vädjar om? Vad skall regeringen göra för att stimulera sysselsättningen i t.ex. mitt hemlän? Har vi någonting positivt att förvänta? Det är tyvärr brist på politiska åtgärder, åtminstone om man menar meningsfulla åtgärder, i det här landet. Kommer det att fortsätta i samma hjulspår? Det frågar man sig oroligt.
Fru talman! Jag tyckte verkligen att Yngve Nyquist ganska nonchalant viftade bort allvaret i mitt påpekande om att den korta arbetstiden innebär ett mycket dåligt utnyttjande av de resurser som står till buds. Och för att understryka vad jag åsyftar skall jag ta ett konkret exempel. Det är hämtat från trähusfabriken Modulent i Hässleholm, som har 260 kollektivanställda. I en tidningsartikel berättar personalchefen Harald Thorén att han vid utgången av 1980 kunde räkna ut att 300 mandagar hade fallit bort ur produktionen under året för alla de ledigheter som finns — till skada för bolaget och på skattebetalarnas bekostnad. Han säger bl.a.: ”Individuellt rekord slog en 24-årig snickare.

Därigenom bör vi kunna få ett bättre utnyttjande totalt av arbetstiden och av de resurser vi har i form av maskiner, lokaler och annat på ett bättre sätt. På så vis kan vi stärka vårt lands konkurrenskraft gentemot omvärlden.
Fru talman! Det är betecknande att när Sten Svensson tar ett exempel, då plockar han fram en trähusfabrik i södra Sverige. Om jag minns rätt är det här en av landets mest mekaniserade och automatiserade trähusfabriker. Det kan naturligtvis vara på det sättet, herr Svensson, att den personal man har inte trivs med sina arbetsuppgifter och inte orkar med i en hårt mekaniserad industri — att människor av vantrivsel söker sig till olika kurser för att få ett avbrott i en monoton arbetsmiljö, som de har hamnat i. Jag tycker det vore mödan värt för Sten Svensson och andra moderater att titta litet på människornas arbetsmiljöer innan man spelar upp sådana här historier för riksdagen.
Fru talman! Jag är inte ensam, jag kan hänvisa till en lång rad inlägg under den här debatten. Jag skall ta ytterligare ett exempel. Samma synpunkter har framförts av Göran Johansson, som är ordförande i SKF:s verkstadsklubb, vid ett möte för Metalls socialdemokratiska förening i Göteborg.

Dem som man måste värna om är de människor som står och gör ett arbete och sliter varje dag! Jag tror att solidariteten kräver att de inte bara ska betala för andras förmåner.” Man börjar reagera även i djupa leden inom de grenar av arbetarrörelsen som Yngve Nyquist företräder. Jag tror man skall lyssna noga till vad de har att säga. Vi skall försöka ställa allt till rätta. Onekligen har vi i vårt land den lägsta arbetstiden i Europa. Varför skall vi, som gör anspråk på att ha den högsta levnadsstandarden, redovisa den lägsta arbetstiden? Det är en ekvation som inte går ihop. Det borde Yngve Nyquist verkligen ta fasta på och försöka att analysera orsakerna till.
Fru talman! Jag tror att de svenska industriarbetarna har problematiken klar för sig. De är vana vid ett högt tempo ute på arbetsplatserna. Men när detta drivs hårdare och hårdare med automation och tidsstudier får man naturligtvis ta konsekvenserna och korta ned arbetstiden om människorna över huvud taget skall orka med tempot. Den problematiken vore någonting för den föregående talaren att överväga.

Fru talman! Man brukar säga att krig är för allvarligt för att skötas av generaler. Som en lätt travesti på den sanningen skulle jag vilja påstå att ett lands ekonomi är en för allvarlig fråga för att skötas enbart av partiledare, finansutskottsledamöter eller manliga företrädare för arbetsmarknadens parter. Det är därför jag försöker lägga mig i debatten, och jag tänker tala om en investering som skulle löna sig för stat, kommun och enskilda medborgare. Det har talats oavbrutet om nödvändigheten att spara i Sverige den senaste tiden. Visst är det nödvändigt att dra ned på utgiftssidan i budgeten. Men det är inte detsamma som att spara. Att spara är enligt normalt svenskt språkbruk detsamma som att öka sina tillgångar vare sig man sätter pengar på bank, köper aktier eller i värsta fall diamanter och lägger i bankfacket. En första förutsättning är då att man har något över av sina inkomster sedan man betalat de nödvändiga utgifterna. I dag täcker inte statens inkomster utgifterna, och därför är det rätt att granska varje utgift så att man inte slösar. Men även ett barn i grundskolan kan upptäcka att även om vi tar bort alla utgifter för varje partis heligaste ko, alltifrån försvar och folkpensioner till u-hjälp — vilket alla inser att ingen vill — blir resultatet ändå inte ens plus minus noll. Därmed borde åtminstone varje vuxen människa kunna inse att det är inkomstsidan vi måste ägna merparten av debatten åt. Låt oss gärna granska utgiftssidan och i varje parti vara öppna för att offra något i våra heligaste frågor. Men den debatten får inte ta över debatten om hur vi skall få inkomster igen. Dessutom måste man faktiskt även om man granskar utgiftssidan ha inkomstsidan i tankarna. Man måste fråga sig: Vilka utgifter kan i sinom tid ge inkomster? Är det något vi absolut inte bör dra in på, och i så fall varför? Det är naturligtvis sådant som i framtiden ger utdelning på inkomstsidan. Vilka resurser har vi då som kan ge utdelning på inkomstsidan? Jo, vi har tillgångar i naturen, hos industrin och hos människorna. Nu gäller det att se till att alla bidrar till inkomstsidan. Vi har i Sverige inga naturtillgångar i form av diamanter för bankfack, men det skall vi inte sörja över, för något mindre produktivt kapital finns knappast. Men vi har andra mineraler som, rätt utnyttjade, kan tjäna produktionen och därmed allas välfärd. Vi har faktiskt också en väl utvecklad industri, som kan producera mycket mer än i dag — och måste göra det, om vi skall få några inkomster. Men då måste industrin bli internationellt konkurrenskraftig. Personligen beklagar jag att regeringspartierna inte kunde enas om att ta bort bolagsskatten. Det hade till en relativt liten kostnad varit just en sådan morot som hade kunnat få fler företagsamma människor i det här landet villiga att arbeta litet mer för produktionen. Men det får jag återkomma till en annan gång. Jag skall gå över till människorna. Det tycks då vara nödvändigt att påminna om att varken naturtillgångar eller maskiner, hur mycket taxerat kapital de än står för, ensamma kan ge oss de inkomster som behövs. Människor måste vara inblandade. När vi nu måste dra in på samhällets utgifter och alla letar efter utgiftsposter att stryka bort, visar det sig på nytt hur konservativt i ordets verkligt objektiva mening en del tänker. Fantasilöst är ett mera värdeladdat uttryck, men jag skall gärna stå för det. Man går igenom listan på offentliga utgifter och tror att Åmanlagarnas bud ”Ssist in, först ut” gäller även för de offentliga utgifterna. Man finner då att det är kostnaderna för pappaledigheten och barnomsorgen som man kan spara på. Men, fru talman, jag vill upprepa det igen: mindre pengar till barnomsorgen är inte detsamma som att spara. Det är att minska på vissa utgifter, men också på inkomster. Det värsta är att det faktiskt också betyder minskade investeringar för framtiden. Och det är allvarligt i dagens läge. Jag skall be att få räkna högt. I vulgärpropagandan heter det i dag att en daghemsplats kostar 40 000 kr. Siffran kan i sig diskuteras, men låt oss acceptera den. Men s.k. vanlig svensk hederlighet borde ändå kunna kräva av oss att vi räknade vidare. De 40 000 kr. är samhällets utgifter för en dagisplats, men mittemot dessa på andra sidan strecket i kassaboken står inkomsterna — och dem talar vissa personer aldrig eller mycket litet om. Jag tycker att vi i ärlighetens namn skall tala om inkomsterna också. De är nämligen av flera slag. För det första: Inga daghemsplatser är gratis för föräldrarna. Alla betalar avgifter. De varierar från några tusen kronor till 20 000 kr. per år, men alla betalar. För det andra får både stat och kommun ökade skatteintäkter om båda föräldrarna förvärvsarbetar. Skatteintäkterna varierar också, men man kan mycket väl påstå att det åtminstone är frågan om skatten för en inkomst på 50 000 i snitt, vilket sålunda är ungefär 20 000 kr. per år. Därmed kanske vi kan börja ta död på talet om att en daghemsplats kostar samhället 40 000 kr. om året. Nu räcker inte det. I den här operationen är det nödvändigt att se till hela samhällsekonomin och vårt sociala bidragssystem. Då skall man finna att stat och kommun i allmänhet minskar sina utgifter till bostadsbidrag och socialhjälp om båda föräldrarna arbetar. De summorna är inte så stora, men de är inte heller så små att de kan nonchaleras. Ett par ytterligare samhällsekonomiska faktorer på intäktssidan är viktiga att nämna. En är mycket tråkig att nämna, men någon gång måste det sägas: det finns uppenbarligen många ickekommunala dagmammor i det här landet som inte skattar för sin inkomst. Genom bristen på kommunal tillsyn har det uppstått en fullt begriplig privat företagsamhet på det här området. Men på grund av marginalskatter och andra marginaleffekter tycks en icke föraktlig del av denna företagsamhet vara helt undandragen beskattning! Det är nämligen bara 23 26 av kvinnor med barn under sju år som har tillgång till kommunal barnomsorg, och 40 96 svarar ensamma för barntillsynen. Vad gör de andra? Den frågan måste man ställa. Viktigare att nämna är en annan sida. Om en kvinna — för det är ju i verkligheten så — tvingas stanna hemma från förvärvsarbete under t.ex. fem år på grund av brist på daghem medför det långsiktiga produktionsförluster för samhället, och där är det fråga om höga tal. Jämställdhetskommittén visade i sitt betänkande Kvinnors arbete förra året att samhällets produktionsminskning på grund av att grundskoleutbildade kvinnliga tjänstemän — dvs. relativt lågavlönade kvinnor — måste ägna sig åt hemarbete i fem år är totalt 290 000 kr. resp. 232 000 kr., beroende på kvinnornas ålder vid hemarbetets början. Det var 1979 års siffror, som alltså på grund av inflationen bör höjas innan de jämförs med 5 x 40 000 kr./år i 1980 års siffror. Kan vi nu sluta med det bedrägliga talet om 40 000 kr. i kostnader per daghemsplats? Jag hoppas det. Dessutom är det just produktion vi behöver i det här landet för att få upp siffrorna. Om jag för ett ögonblick får återgå till vikten av att öka produktionen och stimulera eller underlätta för industrin, vill jag bara påminna om att det både i finansplanen och i budgetpropositionen sägs ifrån att det krävs ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det är troligen riktigt, men då måste samhället underlätta rörligheten. Det räcker inte med uttalanden — det behövs gärningar också. En av många är att se till att det finns kommunal barnomsorg överallt. Till sist, fru talman, för att ingen skall missförstå mig: Jag tycker att ökningen av utgifterna för daghemsplatserna har varit oroväckande snabb. Jag tror det går att pruta på utgifterna för varje enskild plats när vi är tvingade, och jag är villig att diskutera hur. Jag tror också att vi måste ha olika typer av kommunal barnomsorg. Men jag har med det här inlägget velat förklara, att om vi skall ta oss ur den ekonomiska krisen, om vi skall kunna lämna över till våra barn ett Sverige där utvecklingen gått framåt för allas bästa, då måste vi göra våra naturtillgångar räntabla, skapa ett industriklimat som gör både arbete och kapital lönsamt och ge alla som vill möjlighet att arbeta för sina barns framtid. Jag tror att alla vill. Många kan inte därför att samhället ännu inte löst barntillsynsfrågan. Den offensiva satsningen på de resurser som finns hos kvinnorna och morgondagens medborgare måste vi ta vara på. Man sparar inte genom att minska antalet barnomsorgsplatser— man gör däremot lönsamma investeringar om man ökar antalet.

Fru talman! Årets allmänpolitiska debatt sker mot bakgrund av ett besvärande ekonomiskt läge och en ekonomisk utveckling som på många sätt förändrat förutsättningarna för såväl enskilda människor som statlig och kommunal verksamhet. En väsentlig och viktig del i vår politik är ansträngningarna att genom en effektiv sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik se till att så många människor som möjligt är sysselsatta i produktivt arbete. För detta har vi under många år byggt upp instrument, som skall underlätta arbetsmarknadens grundfunktioner. År från år har de resurser som anvisats för detta ändamål vuxit i omfång.

Har vi då lyckats i våra ansträngningar? Svaret är både ja och nej — ja om det gäller målsättningarna att klara förmedling och rörlighet under 1960-talet och också ja, om vi ser till ambitionen att klara en låg öppen arbetslöshet genom omfattande sysselsättningsfrämjande åtgärder under 1970-talet. Svaret är däremot nej, om vi betraktar våra resultat i vad gäller effektiv arbetsförmedling, geografisk rörlighet på arbetsmarknaden, effektiv yrkesmässig rörlighet och effektiv arbetsmarknadsutbildning under 1970-talet. Det är just i denna bedömning som skiljelinjen tycks gå mellan moderat syn på arbetsmarknadspolitiken och den syn som socialdemokratin presenterar i sin, till antalet sidor, mycket omfattande motion till årets riksmöte. Vi moderater motsätter oss inte, vilket ofta görs gällande ofta och med stor intensitet, omfattande satsningar på en ambitiös sysselsättningspolitik, tvärtom. Men vi förbehåller oss rätten att ställa krav på resursanvändning, effektivitet och prioriteringar. Att göra dessa bedömningar kan inte överlåtas till andra. Sysselsättningspolitiska ambitioner får inte ta sig uttryck i en allmän ”blås-på-anda”. Grundkravet är att det inom arbetsmarknads politiken måste finnas politisk styrning, som resulterar i effektiv resursanvändning, samhällsekonomisk anpassning och stimulans till organisationsoch metodutveckling. De system som vi konstruerade under 1960 och 1970-talet måste hela tiden utvecklas och kritiskt granskas. Det är bara det som kan ge utrymme för förbättrade metoder och större effektivitet i arbetsmarknadspolitiken, till gagn för de enskilda människorna. Vi moderater har i motioner till årets riksmöte visat på olika vägar att utveckla arbetsmarknadspolitiken och de instrument som vi använder för att realisera denna. För det första har vi lagt fram förslag om ett starkt decentraliserat organisationsalternativ för arbetsmarknadsverket. För det andra har vi pekat på omfattande åtgärder för att förändra och förbättra arbetet med arbetsmiljöfrågorna. För det tredje har vi lagt fram förslag till åtgärder för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. För det fjärde har vi lagt fram förslag till ett bättre system för att möjliggöra för arbetshandikappade att i starkt ökad utsträckning få utrymme på den öppna arbetsmarknaden, så att vi därigenom kan påbörja en krympning av Samhällsföretag till en mer realistisk nivå. För det femte har vi pekat på enskilda möjligheter till effektiviseringar inom arbetsmarknadsutbildningen. Förutom de här uppräknade förslagen har vi presenterat en mängd andra förslag som berör arbetsmarknadspolitiken. Vi slår också fast med kraft att i botten för en väl fungerande arbetsmarknadspolitik måste ligga en sund marknadsekonomi, som genom sina funktioner klarar att erbjuda de många människorna produktivt arbete i första hand, inte bara sysselsättning. Det viktigaste instrumentet i sysselsättningspolitiken är den generella ekonomiska politiken. Detta är ett samband som hela tiden måste hållas levande. Sysselsättningspolitiken får inte ses som en isolerad del i politiken. Vad har då socialdemokraterna att erbjuda inför 1980-talet? Det var med stort intresse som vi grep oss an med att läsa den omfattande motion som socialdemokraterna väckt om sysselsättningsfrågorna inför 1980-talet. I denna borde ju socialdemokratins vägar för en effektiv och väl fungerande arbetsmarknadspolitik redovisas. Vi frågade oss vad nytt som skulle stå att finna i detta tjocka och välskrivna dokument. Besvikelsen blev stor — allt var gammal skåpmat. Där redovisas en förvånande omedvetenhet om den utveckling i synen på arbetsmarknadspolitiken och medlen för denna som sedan flera år pågått både bland politiker och vid de institutioner som har kompetens på detta område. Motionen redovisar den gamla vanliga ”blås-på-mentaliteten”. Pengarna ordnar allt, några nya vägar och metoder behövs inte. Plussa på över hela linjen, så sköter administratörerna resten. I motionen finns, såvitt jag har kunnat se, inte många ord om det omfattande arbete som utförts och den mycket breda diskussion kring arbetsformer, organisation och metoder som förts under flera år inom t.ex. arbetsmarknadsverket. De betydande problem som en bristande rörlighet på arbetsmarknaden skapar går man i motionen omkring som katten kring het gröt. Socialdemokratin, som under 1960-talet hade en realistisk syn på dessa frågor, klarar i dag inte av att ge uttryck för en klar uppfattning. Det måste, vad jag förstår, vara resultatet av den opportunistiska linje som socialdemokraterna valt att driva ända sedan 1976. Det är inte lätt att tillfredsställa både Frida Berglund och de andra socialdemokraterna från norr och de mer realistiska ståndpunkter som ändå finns inom partiet. Resultatet blir en västgötaklimax — precis vad vi kan se i motionen. Fru talman! Det sammanfattande intrycket av den socialdemokratiska motionen ger anledning till tre frågor. Jag ser att arbetsmarknadsutskottets socialdemokratiska besättning just nu är dåligt representerad i kammaren, så jag får väl skicka frågorna via protokollet. Den första frågan lyder: Har socialdemokratin inga synpunkter på vare sig organisation, effektivitet, metoder eller utveckling inom sysselsättningspolitiken? Har man inte tagit något intryck av den debatt som pågått och pågår? Den andra frågan lyder: När kommer socialdemokratin att fatta mod och våga inta en realistisk ståndpunkt vad gäller synen på rörlighetsproblemen? Alla insiktsfulla bedömare, inkl. många fackliga företrädare, måste bli djupt besvikna när de läser programförkunnelsen i motionen. Det borde Frida Berglund också bli, för inte heller hon får något svar. Den tredje frågan lyder slutligen: När kan vi se fram mot ett slut på alla onyanserade attacker på regeringens sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik? Alla fakta sedan 1976 visar på ökade ambitioner och ökad medvetenhet om behovet av förändringar och utveckling i arbetsmarknadspolitiken. Fru talman! Socialdemokraterna visade så sent som här i veckan ett mycket stort intresse för att så snart som möjligt ordentligt få debattera sysselsättningspolitiken inför 1980-talet på basis av sin motion. Vi trodde att man skulle ta den möjlighet som man i dag har i den allmänpolitiska debatten, men det har man inte gjort. Vi får därför skicka ytterligare en fråga via protokollet till Anna-Greta Leijon — svaret kan vi kanske få senare: Varför tog det starka intresse som redovisades för bara några dagar sedan slut så fort?

Fru talman! Årets upplaga av remissdebatten är präglad av det kärva ekonomiska läge som landet befinner sig i, och det kan vi självfallet inte bortse ifrån. Men jag anser att om vi skall komma till rätta med landets svåra ekonomiska problem, så måste det till offensiva satsningar. Det oroar mig mycket att det i många områden går alltför många människor arbetslösa — det är glesbygden, ungdomen och kvinnorna som nu råkar värst ut. I den allmänpolitiska debatten hösten 1979 hade jag begärt ordet för att göra ett nödrop. Jag sade då: ”Nu måste något hända! Malungs kommun håller på att förblöda.” Läget i Malungs kommun är än allvarligare i dag, i februari 1981. Trösten för Malung är — men det är en mycket dålig tröst — att förhållandena nu är mycket allvarliga på flera håll. Länets samtliga glesbygdskommuner har ett ytterst allvarligt läge. Allvarligast är läget i Malungs kommun, där antalet arbetssökande ligger på 7,5 Jo av den arbetsföra befolkningen. Av dessa är 52 Zo kvinnor, och en stor del är ungdomar. Men även i Älvdalens kommun är antalet arbetssökande i förhållande till den arbetsföra befolkningen närmare 7 26 och i Rättvik över 6 0. I Vansbro kommun är många varslade, och friställningar kommer. Det kommer säkerligen att medföra att statistiken även där blir ungefär densamma som i de nyss nämnda kommunerna. Det kommer säkerligen att närma sig 6 å 7 20 när statistiken för januari och februari blir tillgänglig. Arbetsmarknadssituationen i de här kommunerna kan inte hänföras till stålkrisen eller gruvkrisen, utan den är att hänföra till läget på andra områden. En faktor är naturligtvis det minskade byggandet och det därmed successivt försämrade arbetsmarknadsläget inom byggsektorn. Det totala antalet arbetslösa byggnadsoch anläggningsarbetare har under det senaste året i hela Kopparbergs län ökat med närmare 60 20. Det minskade byggandet har hårt direkt och indirekt drabbat kommuner som Malung och Vansbro, därför att fritidshusbyggandet nära nog upphört. Där kommer nu situationen säkerligen att bli än värre med det höga ränteläge som vi nu har. Om inte glesbygdskommunerna i Dalarna skall bli än glesare, så måste åtgärder sättas in som vänder utvecklingen. En åtgärd som jag anser skulle vara möjlig att genomföra är en stimulering av byggandet, och då gärna byggandet av industrihus som när konjunkturen vänder skulle stå färdiga att ta emot industrier som vore villiga att etablera sig i kommuner som befinner sig i stödområdena 4, 5 och 6. Statliga satsningar på kollektiva fritidsanläggningar skulle också både direkt och indirekt kunna skapa sysselsättning i flera av länets kommuner på såväl korta e som längre sikt. Jag har också tillsammans med övriga socialdemokrater från länet motionerat om en upprustning av Västerdalsbanan till affärsbanestandard. De arbetena borde nu lämpligen kunna sättas i gång för att skapa arbetstillfällen. En upprustning av Västerdalsbanan skulle också vara till fördel när det gäller att skapa långsiktig sysselsättning i området genom att man då fick bättre kommunikationer. Basen för industrisysselsättningen i Malungs kommun har av tradition varit skinnoch läderindustrin, men där råder svårigheter sedan några år tillbaka. Det är av största vikt att regeringen vidtar snabba och effektiva åtgärder för att genomföra de förslag som tekodelegationen i skrivelse till regeringen presenterade den 29 december förra året. Det är av största vikt för skinnindustrin att 1978 års produktionsnivå garanteras. Detta borde inte vara svårt, eftersom den också motsvarar vad man från beredskapssynpunkt anser vara angeläget. Även övriga av delegationen framförda krav och synpunkter hoppas jag leder till omedelbara åtgärder från regeringens sida. Det bör omedelbart vidtas sådana åtgärder att branschen stärks i stället för försvagas. Min förhoppning är att synpunkterna i den reservation som den moderate ledamoten Joakim Ollén avlämnade till skrivelsen inte delas av regeringen utan att hans uppfattning är hans egen och ingen annans. Han anser nämligen attinga regionaloch arbetsmarknadspolitiska skäl talar för att statliga medel bör ställas till förfogande för att stödja branschen. Jag anser det omöjligt att underlåta att ta regionaloch arbetsmarknadspolitiska hänsyn när man skall fatta beslut om statliga stödåtgärder för en bransch som i så hög grad är koncentrerad till ett visst område. Det skulle också vara till fördel för sysselsättningen på både kort och lång sikt om kraftiga insatser gjordes för att öka uttaget i skogen. Från socialdemokratiskt håll har vid flera tillfällen framförts förslag till åtgärder i det avseendet. Ett land som Sverige bör ha råd med glesbygdskommuner, och staten har skyldighet att bedriva en sådan politik att folk kan bo kvar även i glesbygden och i mindre tätorter. Men får den nuvarande politiken fortsätta, har snart ingen råd till det. Höjda drivmedelspriser och minskade reseavdrag slår hela tiden direkt mot glesbygden. Människor i glesbygden bör inte drabbas hårdast när sparpaket skall genomföras. Jag tycker att även centern skulle kunna inse att det borde vara en rättighet att bygga och bo i glesbygden. Som avslutning vill jag, fru talman, ta upp en helt annan sak, nämligen en artikel som jag läste i årets första nummer av tidningen för synskadade i Dalarna, Talpilen. Där skrev man: ”Diabetikerna i Sverige får behålla det fria insulinet. Med röstsiffrorna 165—164 gick förslaget igenom i riksdagen på fredagen. Socialdemokraterna och vpk ville inte direkt säga nej utan i stället skjuta upp beslutet sedan nya förhandlingar med landstingen genomförts. Pådrivare var riksdagsman Bertil Dahlén , Falun, som hela tiden hävdat att det fria insulinet är ett måste för diabetikerna. Bakom sig har han haft Svenska diabetikerförbundet som agerat mycket skarpt i den här frågan. Frågan om fria läkemedel för en del sjukdomsgrupper skulle egentligen ha avgjorts i våras. Ytterligare fördröjning ville Bertil Dahlén inte vara med om. Han fick hela folkpartigruppen med sig och i omröstningen även de övriga borgerliga ledamöterna.” Den här verklighetsbeskrivningen är, och det vet alla här i riksdagen, av samma slag som resultatet när en viss potentat läser Bibeln. Verkligheten var ju nära nog den rakt motsatta. Från socialdemokratiskt håll var man mycket angelägen om att alla diabetiker skulle få behålla det fria insulinet, men beslutet skulle omfatta mycket mer, och därför var det angeläget att inget hände som skulle äventyra en utsatt grupps fria medicin. När jag läste artikeln blev jag först arg, men sedan mycket ledsen, helt enkelt därför att felaktiga uppgifter på detta vis sprids till grupper av människor som själva har svårigheter att följa debatten på det sätt som vi seende människor kan göra. När det gäller nyheter som sprids till de människorna borde korrektheten vara extra angelägen. Därför hoppas jag att massmedia medverkar till att rätta till felaktiga sakuppgifter som i ett sådant här fall har fått spridning.

Fru talman! De ekonomiska problem som vårt land f. n. dras med beror naturligtvis på flera olika faktorer. En hel del av dem har redovisats i dagens debatt. Den internationella konjunkturnedgången och oljepriserna spelar självfallet en stor roll. Men att Sverige har drabbats särskilt hårt beror i huvudsak på den ekonomiska politik som fördes under 1970-talets första del och som kulminerade i den stora löneexplosionen i mitten på 1970-talet. Det var den tid då de flesta drömde om ständig tillväxt och då optimismen lockade svenska folket att leva över sina tillgångar, en vana som tyvärr också fortsatt sedan dess. : Nu kommer det brutala uppvaknandet. Den senaste diskontohöjningen blev en chock för de flesta människor. Jag tror att riksbankschefen hade rätt när han kallade den ”ett tryckförband för att hindra förblödning”. Men han kom också med det allvarliga påpekandet att ett tryckförband inte får ligga på alltför länge, för då kan det bli kallbrand. Räntehöjningen verkar som en servobroms — eller som en käpp i hjulet — när det gäller investeringarna. Detta i förening med kreditrestriktionerna drabbar den mindre företagsamheten särskilt hårt. För de stora, vinstgivande företagen, de som beskylls för spekulationer fast de endast sökt gardera sig inför en oviss utveckling, har räntehöjningen inte så stor betydelse, eftersom räntekostnaderna ju är avdragsgilla och de alltså i själva verket bara betalar halv ränta. För de små företagen, den strategiskt betydelsefulla delen av vårt näringsliv, som endast i undantagsfall kan redovisa vinst och där i de flesta fall företagsledaren får vara glad om det hela går ihop och man kan uppehålla sysselsättningen, slår räntekostnaderna igenom till sista öret. Man får därför hoppas att de åtgärder, som regeringen just presenterat, skall göra det möjligt att snarast sänka diskontot. Det var den stora löneexplosionen plus stigande löneskatter som ledde till att det svenska kostnadsläget blev för högt och som gjorde att vi tappade marknadsandelar. Denna utveckling var också orsaken till en väsentlig strukturförändring inom industrin, som i hög grad påverkat bytesbalansen. Det höga svenska kostnadsläget slog ut svenska arbetskraftsintensiva småföretag som underleverantörer till den exporterande storindustrin. Det har lett till att en stor del av våra svenska exportvaror består av import, av insatsdelar, som tillverkats i länder med lägre kostnadsstegringar än våra. Detta har påpekats många gånger, både i riksdagen och på andra håll. Den låga lönsamheten har också gjort att svensk industriproduktion upphört att växa. Jag vill erinra om att industriproduktionen 1980 var i vårt land inte större än 1975 medan OECD-länderna under samma period ökade sin produktion med 25 96 i volym. Hade vår egen produktion ökat lika mycket hade vi — mätt i dagens penningvärde — tillverkat för 60 000 milj.kr. mer och haft ytterligare 35 000 anställda. De siffrorna talar sitt tydliga språk. Bland 15 industriländer har endast Canada haft en sämre utveckling. Under den senaste femårsperioden har verkstadsindustrins kostnader för arbetskraften, dvs. löner plus sociala kostnader, ökat med 83 96 mot endast 43 90 i Västtyskland. Också när det gäller produktivitetsutvecklingen visar Sverige en siffra, som är mindre än hälften av Västtysklands. Det har varit svårt, ja ohyggligt svårt, för svenskt näringsliv att konkurrera när den svenska verkstadsarbetaren haft och har den kortaste faktiska arbetstiden i Västeuropa, samtidigt som våra kostnader för arbetskraften är näst högst i världen. Endast Belgien ligger högre än vi. Det är då inte så underligt att orderingången minskar och att företagen måste dra ner på produktionen. Dess bättre visade båda parter på arbetsmarknaden förståelse för situationens allvar. Vi slapp en upprepning av fjolårets konflikt och en avtalsuppgörelse på onödigt hög nivå. Parterna på arbetsmarknaden har visat samhällsansvar, och jag tror att företagarna därför kan hysa en viss förhoppning om att avståndet mellan vårt kostnadsläge och kostnadsläget i våra konkurrentländer inte skall fortsätta att öka. Kanske rentav vårt relativa kostnadsläge kan förbättras, men det beror ju i hög grad på vad som händer utomlands. Även om läget nu förefaller aningen ljusare, är vår ekonomiska situation alltjämt mycket allvarlig. I detta läge kommer socialdemokraterna med ett förslag, vars förverkligande ytterligare skulle försämra det svenska näringslivets konkurrensförmåga. Man föreslår en ny skatt, promsen, dvs. skatt på alla produktionsfaktorer, som man tycks betrakta som någon sorts mirakelmedicin. Höjda skatter betyder alldeles självfallet höjda kostnader, och till det kommer att promsen med hela sin tyngd skulle drabba svenskproducerade varor på både exportoch hemmamarknaden, medan importvaror knappast drabbas. Det är alltså fråga om en särbeskattning av svensk produktion. Det kan inte vara rätt medicin att bota vikande marknadsandelar med höjningar som försämrar konkurrensläget. Förslaget visar att den svenska socialdemokratin är allt annat än kvalificerad för att leda ett lands ekonomiska utveckling. Men inte nog med det. Man försöker också döda den lilla optimism som finns inom näringslivet med ett förslag om kollektiva löntagarfonder, ett förslag som — om det förverkligas — på sikt kan ge facket möjligheter att ta över stora delar av svenskt näringsliv. Företagen skall dessutom enligt förslaget själva betala denna fackföreningssocialisering genom ytterligare en löneskatt. ATP-avgiften skall höjas med 1 26. Man vill alltså ha ännu en särbeskattning av svenskt näringsliv. Normalt skall ju skatter gå till det allmännas gemensamma uppgifter, men här vill man ha en särskild skatt som skall gå inte till det allmänna utan till fackföreningsfonderna. Företagarna vill inte bli skattskyldiga till fackföreningsfonder. Att komma med förslag om ytterligare skattehöjningar i form av proms och fackföreningsskatt är barockt, när vi alla vet att vårt unika skattesystem är en av de faktorer som ligger i bottnen på vår ekonomiska kris. Tanken på fackföreningsfonder kommer också att ytterligare urholka investeringsviljan inom svenskt näringsliv och den framtidstro som är nödvändig. Herr talman! Vad vi framför allt nu behöver är ökad lönsamhet inom svenskt näringsliv så att vi verkligen får i gång investeringarna. Ingen gör ju investeringar, om han inte har tilltro till framtiden och om inte investeringarna avkastar åtminstone lika mycket som eller helst mer än bankräntan. Så är det faktiskt inte i dag. Det är bra för tilltron hos företagarna när regeringen nu föreslår sådana positiva åtgärder som en översyn av reglerna för Åmanlagarna och kanske också av ledighetsreglerna. Det vittnar om förståelse för de förhållanden under vilka särskilt den mindre företagsamheten har att arbeta. Men det räcker inte med enbart en mindre klimatförbättring. Vi måste också stimulera människornas arbetsvilja. Det kan ske framför allt genom en rejäl sänkning av marginalskatterna, som regeringen nu också föreslår. Skattereglerna måste utformas på ett sådant sätt att extra insatser i det dagliga arbetet lika väl som när det gäller innovationer premieras. Det är först genom lönsamhet både för företag och för de enskilda människorna som vi kan få kurvorna att peka uppåt igen. Moroten är som bekant alltid bättre än piskan. Herr talman! Vid sidan av de ekonomiska problemen börjar miljöproblemen bli allt allvarligare. Jag kan inte låta bli att till sist peka på de risker som den tilltagande försurningen av vår miljö innebär. Det är nödvändigt att vi själva vidtar åtgärder mot denna försurning, och vi har väl i detta hänseende varit ett föregångsland i Europa. Men eftersom det sura nedfallet över västra och södra Sverige till 70-80 70 kommer utifrån, är det viktigt och nödvändigt att vi driver på för att få den internationella överenskommelsen om gränsöverskridande luftföroreningar förverkligad i praktiken. I södra och västra Sverige är vi allvarligt oroade av det nya kolkraftverket i Köpenhamn, som kommer att sprida sina föroreningar över svenskt område. Danska ungdomar deltog i de protester mot kärnkraftverket i Barsebäck som satts i gång av svenska miljökämpar. Det borde finnas anledning för de svenska miljöaktivisterna att protestera mot de danska utsläppen. Det är faktiskt ett krav från den största delen av befolkningen i södra och västra Sverige att den svenska regeringen tar upp allvarliga och i nödfall hårda förhandlingar med danskarna om de tilltänkta utsläppen. Vi vill inte ha våra sjöar, vårt skogsbruk, vårt jordbruk, vårt dricksvatten och vår hälsa försämrade av stora utländska, otillräckligt renade utsläpp. Jag är angelägen att göra det konstaterandet i den här debatten.

Herr talman! Samlingsregering är ett arrangemang som tillgrips när ett land befinner sig i speciella svårigheter, och det gör Sverige just nu. Därför skulle det finnas anledning att bilda en samlingsregering. Jag hyser emellertid inte stora förhoppningar om att en sådan kommer till stånd. Men efter att ha hört alla uttalanden om samförståndsvilja här kan man kanske förvänta sig ett samarbete över partigränserna. Jag tror inte att en samlingsregering kan bestå en längre tid, men den kan lösa en del större problem som ligger framför oss. Oavsett vilken regering som sitter vid makten, den nuvarande, en samlingsregering eller en socialistisk regering, så kommer de alla att ha samma problem att försöka lösa, och det måste ske på något sätt. Att jag hyser en viss optimism inför möjligheten att bilda en bredare regering än den nuvarande beror på att oppositionen mycket väl vet att den är maktlös. I socialdemokratiska tidningar skrivs att det måste bli en ny regering, att det måste bli nyval. Men alla ledamöter här i riksdagen liksom redaktörerna för de socialdemokratiska tidningarna känner väl till att detta inte är möjligt. Den nuvarande regeringen har ett mandats övervikt, och det är tillräckligt för att den skall sitta kvar. Skulle en eventuell misstroendeomröstning av en olyckshändelse fälla den nuvarande regeringen, så finns det inte så mycket underlag för att bilda en ny regering. Den kan precis när som helst fällas av en majoritet i riksdagen. Det förvånar mig att man så nonchalant går förbi vårt verkligt stora problem, nämligen oljeprishöjningarna. Bara under de senaste två åren har oljepriserna stigit med sammanlagt 12 miljarder kronor. Tror verkligen socialdemokraterna eller någon annan ledamot från oppositionen att man helt kan nonchalera detta och säga att det inte spelar någon roll att vi under de två senaste åren har fått betala 12 miljarder kronor mer för samma mängd olja än vi betalade under de två föregående åren? För att råda bot på detta måste produktionen stiga så mycket att vi vinner tillbaka dessa pengar. Det är inte lätt med tanke på att vi samtidigt möts av så stora svårigheter på utlandsmarknaden. Det åtgärdspaket som nu framlagts är — det vill jag uttryckligen betona — bra, men ändå räcker det inte. Det är bara en av de åtgärder som måste vidtas. Självfallet möts detta åtgärdspaket av missnöje, eftersom det ju blir människorna i detta land som drabbas av de besparingar som måste göras. Men det är den enda vägen att gå för att skapa balans i den svenska ekonomin. I sitt inledningsanförande i dag började Olof Palme med att tala om den höga räntan. Han tog också upp frågan om de stora utlandslånen, som han betraktade som ett stort bekymmer. Men han gjorde det på ett ofullständigt, nästan otillständigt sätt. Hans redovisning kunde ha varit mer korrekt. När han talade om den höga räntan i Sverige, så borde han ha gjort jämförelser med ränteläget i andra länder. Det påverkar onekligen ränteproblematiken också i Sverige. I exempelvis Danmark, som har en socialdemokratisk regering, ligger räntan på 11 96, i Belgien på 12 96, i Italien på 16,5 96 och i England på 14 96. Amerika har just sänkt det s.k. prime rate från 20 till 19,5 20. Canada slutligen har 17,28 Z i ränta. För att göra bilden av ränteproblemet fullständig skall man nog också tala om hur andra länder har det. Vi kan alltså inte undgå att påverkas av ränteläget i andra länder. Vad gäller våra lån i utlandet tog Olof Palme till och sade att vi har lånat 65 miljarder. Ja, han sade kanske inte på det sättet, men han sade i alla fall att det skulle bli 65 miljarder. Hur kom han fram till det resultatet? Jo, han utgick från den upplåning som vi hittills har nått upp till från statens sida, 42,8 miljarder, och så förmodade han att vi skulle låna lika mycket som tidigare under 1981. På det sättet kom han upp till siffran 65 miljarder. Men det är nu inte så korrekt att ta en siffra i framtiden som man inte vet någonting om. Vi kan nu på TV-skärmen se ett diagram för den totala svenska utlandsupplåningen. Den är nu 90 miljarder, varav för statens del 42,8 miljarder. Men vi bör observera någonting speciellt i det här diagrammet för 1977 och framåt som visar att socialdemokraterna talar på ett sätt som inte är vidare korrekt. Vi kan låna pengar från utlandet genom tre olika institutioner. Den första tiden när Sverige började låna var det väsentligen företag och kommuner som gick ut och lånade — staten lånade inte. Senare har det skett en förändring så att det är konungariket Sverige som lånar i stället och sedan förser företagen med de krediter som de behöver. Formen att staten lånar är på sitt sätt bättre, eftersom man då har större möjligheter att få förmånliga kreditvillkor än om kommuner och enskilda skulle gå ut och låna. När socialdemokraterna talar om den utländska upplåningen säger de att staten inte hade lånat upp något nämnvärt år 1976, när de lämnade regeringen. Nej, men det har nu ingen större betydelse, för faktum är ju att Sverige som helhet redan då hade lånat mellan 20 och 25 miljarder. Det är den verkligt relevanta siffran. När socialdemokraterna lämnade regeringen hade vi, som vi såg på bilden, ungefär 25 miljarder i utlandslån. Det är rätt lättvindigt att inskränka sig till en enda del — hur mycket staten hade lånat — och inte se det översiktligt, hur mycket hela Sverige hade lånat. När man sedan hör den socialdemokratiska motiveringen får man känslan att det är bara nu som det varit underbalansering — sedan socialdemokraterna lämnat regeringen. Jag gick och tittade på den sista budget som var signerad av Olof Palme och Gunnar Sträng. Ja, för all del, jag får väl vara artig och korrigera ”den sista” till ”den senaste”. Den budgeten visade ett underskott på nära 12 miljarder. Det var 1975 som man lade fram den budgeten, som gällde 1976 och 1977. Skulle man till det lägga oljekostnaderna — man kan inte göra det direkt, men det är i alla fall en ökad utgift — samt dessutom räkna inflationen och så göra som Olof Palme, komma med litet spådomar om vad som skulle hända, så skulle den socialdemokratiska regeringen ha kommit upp i avsevärda budgetunderskott. Nu vill jag inte på något sätt förorda att vi skall ha sådana budgetunderskott, utan ett av skälen till de nuvarande svårigheterna är, som jag sade tidigare, oljeprisstegringarna. Men det är också att regeringarna under 1970-talet — allesammans, och det var flera stycken — var för optimistiska och inte kunde förutse att det skulle bli en sådan utveckling som det nu blev. Man kan säga att det är lätt att vara efterklok, och det kanske är så. Men det går ju också att göra ett konstaterande att de hade uppfattat läget fel och var för optimistiska. Arbetslösheten var en av de orsaker som gjorde att vi fick offra mycket pengar på olika ändamål. Det är klart att detta alltid är någonting som man observerar — sysselsättningen är ju det mest betydelsefulla vi har att tänka på. Anna-Greta Leijon talade om arbetslösheten nu och faran med den — och gärna det. Men hon kunde ju i så fall också, för att ge en rättvisande bild, ha talat om att den högsta arbetslösheten som vi hade under 1970-talet hade vi år 1972, under den socialdemokratiska regeringen. Då hade vi en arbetslöshet på 2,7 Yo. Vi har inte haft så hög arbetslöshet någon gång sedan 1972. Vidare talas det om bostadsbyggandet. Det började decimeras 1974 under den socialdemokratiska regeringen och minskade sedan oavbrutet. Visst kan vi skaffa mer arbete via mer byggnadsverksamhet — på vissa orter! Men vi måste fundera över varför vi egentligen bygger bostäder. Det tycker väl många är en alldeles för enkel fråga: Människorna skall ha någonstans att bo. Ja, vad skall man säga när det gäller platser som Göteborg, som har ca 3 000 lägenheter tomma? Vad skall vi säga i min egen hemstad? Vi har inte så många tomma lägenheter i Jönköping, men det är ändå ca 250. I Nässjö, som inte är någon stor stad, finns 300 lediga lägenheter. Vill man påstå att Nässjö skall bygga mer och ställa ännu fler lägenheter tomma? Sedan skall jag utan vidare, för att fullständiga bilden, säga att det visst finns orter där bostadsbristen är mycket besvärande. Det är Stockholm och också andra orter. Men vi skall observera att man inte på alla orter utan vidare kan sätta i gång bostadsbyggandet, eftersom man då får ytterligare tomma lägenheter. Vad skall nu komma att ske i fortsättningen? Jag anser att vi måste fortsätta på den väg vi slagit in på. Det måste föras en stramare politik, och vi måste få det dithän att vi egentligen inte får några budgetunderskott eller också kompensera det på den andra sidan. När vi släpper ut 55 miljarder som budgetunderskott kommer det ju människorna till godo. De får rikligt med pengar. Jag skall inte säga vem som får dessa pengar. De går till litet olika människor, som i sin tur köper varor för dem. Och en stor del av dessa är importvaror, vilket påverkar handelsbalansen. Och där står vi med stora svårigheter! Därför kan man hoppas att människorna skall kunna spara en del. — Det är ju det vi behöver. Men det kanske inte räcker, och om inte åtgärderna är tillräckliga hesiterar jag inte alls att införa tvångssparande, som skulle kunna suga upp en del av den överskottsköpkraft som egentligen finns. Det blir säkerligen nödvändigt att vidta en del andra åtgärder också, men det kommer att mötas av motstånd på nästan varje punkt, eftersom det alltid är någon som drabbas. Men hur vi än skall vända oss i fortsättningen måste vi ändå så småningom låta bli att låna från utlandet. Vi måste ha balans i svensk ekonomi. Det är en strävan som jag tycker att alla partier borde ha, och det är därför jag har tagit tillfället i akt under denna korta stund att förorda en bredare samverkan än vi har nu. Men svenska folket måste också vara berett på uppoffringar för att vi skall komma i den balans som alla önskar att vi skall få i vårt land.

Herr talman! Jag avser att under en kort stund uppehålla mig vid de skogspolitiska frågorna. 1970-talet har i hög grad präglats av en debatt om skogsbrukets framtid. Vi har fått inte mindre än två statliga utredningar under den tiden som presenterat program för ett framtida svenskt skogsbruk. Den första utredningen, betitlad Mål och medel i skogsbruket, framlades efter 6-7 års arbete. Den gav anledning till en kort och rent av intensiv debatt och lades därefter i byrålådan. En ny utredning tillsattes, vilken lämnade sitt betänkande 1978, som sedermera också gjordes till underlag för den skogspolitik som nu gäller efter behandling i riksdagen 1979. Mitten och senare delen av 1970-talet har dessutom präglats av diskussioner om förädlingsföretagens likviditetskriser liksom om industrins kapacitet i förhållande till inom landet tillgänglig råvara. Under tiden som debatten om vad som är bäst för svenskt skogsbruk har förts, tillväxer den svenska skogen med en i runda tal beräknad volym av 75 miljoner skogskubikmeter per år. Omloppstiden i skogen är lång, uppemot 100 år genomsnittligt i landet. I den del av skogsbruket, ca halva skogsbruksarealen, som är att hänföra till bondeskogsbruket kommer följaktligen varje generation skog, från planta till stubbe, att genomsnittligt vårdas av tre fyra ägare. Mot denna bakgrund framstår det klart hur viktigt det är att förändringar beträffande inriktningen eller intensiteten i skogsbruket sker med långsiktigheten för ögonen. Som följd härav bör man särskilt noggrant granska åtgärder av kortsiktig karaktär. Här i riksdagen har debatten de två senaste åren ofta förts i anledning av den socialdemokratiska uppfattningen om tvångsavverkning i syfte att tillgodose industrins behov av virke. Det finns för den skull, herr talman, anledning slå fast att det aldrig får bli fråga om att tillgodose den förädlande industrin med råvara om den på ett avgörande sätt rubbar vår långsiktiga målsättning, som är formulerad i skogsvårdslagens 1 §: att markens virkesproducerande förmåga bör skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Detta motsäger emellertid inte att ett konjunkturläge kan uppstå, som motiverar en viss överavverkning under en kortare period för att utnyttja ett gynnsamt avsättningsläge. Detta kan få flera positiva effekter och kraftigt hjälpa upp en svag ekonomi och således vara till gagn för samhällsekonomin. Ett sådant uttag kan också ha värdefulla privatekonomiska effekter för skogsbrukaren, samtidigt som det ger ett för nationen värdefullt bidrag till vår handelsbalans. Med andra ord: skogsbruket, oaktat den långsiktighet jag just nämnde, skall inte isoleras från samhällsekonomin i övrigt då det i vissa lägen torde vara nödvändigt att alla resurser, som är värdefulla för det svenska folket, utnyttjas. Moderata samlingspartiet har i en motion till årets riksdag pekat på förhållandet att den värdefulla resurs som skogen utgör inte utnyttjas maximalt. Vi har därför begärt att regeringen skall framlägga ett program för intensivare skogsbruk. Enligt vår mening föreligger inte överenstämmelse mellan mål och medel i skogspolitiken. Vi menar att skogsvårdslagstiftningen, med några få undantag, i huvudsak är bra och ändamålsenlig. Däremot är den skogspolitik som förts med skogsvårdslagstiftningen som grund inte i enlighet med de intentioner som förutsätts för att målsättningen av varaktigt och uthålligt skogsbruk med hög avkastningsförmåga skall fullföljas. Vi har den bestämda uppfattningen att skogspolitiken under 1970-talet uppfattats som motsägelsefull av skogsbrukets folk. Vi har lagt fast en målsättning i det nyss nämnda beslutet. Vi har emellertid inte fullt ut tagit konsekvenserna för att en sådan målsättning skall kunna uppnås. Vi har under 1970-talet således begränsat skogsbrukets möjligheter för grönrisplantering, vilket innbär plantering omedelbart efter avverkningen. Det skedde 1973, när vi förbjöd användandet av DDT. Moderata samlingspartiet tyckte att den åtgärden då var felaktig. Den stod inte i överensstämmelse med den allmänt uttalade målsättningen effektiva föryngringsåtgärder, lika litet som det var dokumenterat att DDT-användningen utgjorde ett riskmoment i arbetet eller i övrigt innebar dokumenterade miljörisker. Ett annat förhållande är, enligt vår mening, att skogsvårdslagen är alltför restriktiv då det gäller möjligheten att på svårföryngrade områden få använda tallarten Pinus Contorta. Enligt en ganska bred uppfattning inom skogsbruket medför inte införandet av Contortan sådana osäkerhetsmoment att en så stor restriktivitet som nu tillämpas är sakligt motiverad. Vi föreslår därför att Pinus Contorta skall tillåtas i större omfattning än tidigare i ett nytt skogsvårdsprogram. Vi har vidare genom debatten om flygbesprutning tillåtit en opinion, som mera styrkts av känslor och tyckande än av sakliga och dokumenterade argument, prägla statsmakternas beslut när det gäller att tillåta eller förbjuda ahvändningen av en viss bekämpningsmetod. Metoden jag tänker på är att bekämpa lövsly med kemiska medel genom flygbesprutning. Vi har som bekant också haft två förbudsperioder under senare tid. Dessa beslut har inte fattats utifrån rationella grunder, utan är utslag av en icke konsekvent och rent av opportunistisk politik. Man har t.ex. ofta försummat att visa att det finns ett direkt samband mellan åtgärden att inte behandla plantmaterial med DDT eller liknande preparat och behovet av ökad lövslybekämpning. Det är ju alldeles klart att när man för att undvika snytbaggen dröjer med återväxtåtgärder i tre år, så ger den treårsperioden lövslyet ytterligare tre år att växa sig tätare. Det är därför utomordentligt tillfredsställande att en enig utredning nu har framlagt förslag om att vi återigen skall få använda metoden med lövslybekämpning från luften. Partiernas representanter i den utredningen, framför allt representanterna för de partier där miljödebatten har gått som hetast, har visat ett gott prov på realism och verklighetssinne. Denna inställning respekterar vi, och vi hyser uppfattningen att utredningsmajoritetens ställningstagande går att förena med alla de miljöhänsyn som är relevanta att iakttaga i detta sammanhang. Vi anför i motionen de nyss nämnda synpunkterna beträffande förbättrade möjligheter att anlägga ny skog. Vi tror att man inom ramen för långtgående säkerhetsföreskrifter inte får dra sig för att använda kemiska preparat i skogsbruket. Vi anser dessutom att stora värden står att vinna genom ökad användning av handelsgödsel i skogsbruket. En åtgärd av mera långsiktigt slag är att stimulera skogsbruket till ökad skogsdikning. Vi är fullt medvetna om att skogsdikningen långt driven kan medföra allvarliga konsekvenser för flora och fauna, som är beroende av sumpmarker. Nu är det inte vår avsikt att alla de stora sumpmarksområdena skall bli föremål för utdikning. I stället anser vi att en stor ökning av vår virkesproduktion ändå står att vinna genom en sänkning av grundvattennivån på vissa skogsmarker med nu helt otillfredsställande boniteter på grund av vattensjuk mark. Det är marker som varken är biotoper av skyddsvärd natur eller skogsmark av värdefullt slag. Dessa marginalmarker torde utan olägenhet kunna dikas ut och göras till högproduktiv skogsmark. Herr talman! Jag vill avslutningsvis i korthet beröra den del i regeringens åtgärdspaket som gäller skogsbruket. Det konstateras i regeringens besked att man i avvaktan på den statliga virkesförsörjningsutredningen föreslår vissa provisoriska åtgärder. En enligt vår mening bra åtgärd — om än för liten — är förslaget att medge visst procentavdrag vid skogsavverkning. Liknande förslag har tidigare framförts av moderata samlingspartiet, och regeringsförslaget ligger för den skull väl i linje med vårt synsätt. Den nu föreslagna åtgärden kommer att gälla innevarande och nästa avverkningssäsong. Det särskilda återplanteringsstödet som föreslagits för Norrlands inland tror vi kommer att ha betydelse just med hänsyn till avverkningsförhållanden och transportsträckor i denna del av landet. Stödet till skogsbruksplaner och översiktliga skogsinventeringar ligger väl i linje med den syn jag tidigare i mitt anförande berört. Det vore värdefullt att få bättre kunskap om skogsinnehavet och få belyst i vilka delar av landet samt hos vilka ägarkategorier olika beståndstyper finns. Bland de olika åtgärder som härutöver kan tänkas för att stimulera skogen att ”växa mera” är den främsta att låta skogsbruket, dess ägare och företrädare i så stor utsträckning som möjligt få verka utan regleringar och detaljanvisningar. Dessutom är det viktigt att de insatta åtgärderna får god effekt till rimlig kostnad. Jag vill särskilt nämna det av skogsstyrelsen föreslagna klenvirkesstödet. Enligt min mening ger detta förslag endast begränsat förbättrad skogsvård, små kvantiteter virke, litet råvara till industrin — det mesta blir bränsle — och framför allt blir det dyrt virke. Dessutom riskeras med denna åtgärd under den tid den är i kraft att man binder avverkningsresurser som kanske bäst, i alla fall just nu, behövs för slutavverkningar. Herr talman! Vi har med vår motion här i riksdagen, och möjligen också med detta anförande, velat rikta uppmärksamheten på det intresse som vi inom moderata samlingspartiet hyser för de skogspolitiska frågorna. Vi har också velat belysa med vilket intresse vi följer frågan hur vi med alla till buds stående medel just skall kunna förbättra skogsproduktionen i de svenska markerna.